Fru talman! Börje Stensson har, med hänvisning till ett fall där man trots länskort i två angränsande län inte kan resa över länsgränsen med tåg, frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förmå SJ att låta länskortet ha giltighet fram till länsgränserna. Jag vill först stryka under vikten av en nära samverkan mellan våra färdmedel, om vi skall få en bra kollektivtrafik. Detta gäller inte bara på biljettområdet utan även när det gäller trafikuppläggning, tidtabeller, information och service. Administrativa länsgränser bör inte utgöra hinder för detta samarbete. Reformen med ett samlat ansvar genom länshuvudmän för den lokala och regionala kollektivtrafiken har lett till en ökad samverkan mellan tåg och buss. I flertalet län har avtal träffats mellan huvudmännen och SJ om att länskort för buss också gäller på tåg. Överenskommelser har vidare nåtts om ytterligare tåguppehåll, flera tågförbindelser samt att länskort kan gälla för resor även över länsgränser. Resultatet har blivit att tåget allt oftare används för lokala och regionala resor. Självfallet är man inom SJ intresserad av att ytterligare utveckla samarbetet med länshuvudmännen. Det gäller även i de fall en huvudman är intresserad av att använda tåg för lokala och regionala resor över en länsgräns. För att underlätta överenskommelser mellan SJ och länshuvudmännen har det utfärdats särskilda riktlinjer för ersättning till SJ vid köp av lokal/regional tågtrafik m.m. I sammanhanget kan vidare nämnas att kollektivtrafikberedningen bedriver vissa projekt som syftar till att belysa förutsättningarna för ett mera långtgående samarbete mellan SJ och länshuvudmännen på olika områden. Jag bedömer mot denna bakgrund att det finns goda förutsättningar för att ett nära trafiksamarbete skall kunna utvecklas även över länsgränserna. Jag ser därför ingen anledning att vidta någon ytterligare åtgärd.

Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag tycker att svaret andas mycket av förståelse för de speciella problem som har föranlett frågan. Länstrafikbolagen fungerar i stort sett bra, och överenskommelserna med SJ, som successivt har växt fram, är i många fall bra. Skönhetsfläckar finns, och jag förstår av svaret att kommunikationsministern inte har något emot att försöka hjälpa till att få bort de fläckarna. Det är tacknämligt. I min hemkommun, Ydre i södra Östergötland, kan vi resa på vårt länskort till Eksjö och Tranås i Jönköpings län. Från Tranås kan vi utnyttja SJ:s spårbundna trafik in i Östergötlands län, dock längst till Norrköping. Det tycker jag är rimligt. Med ett länskort i Södermanlands län borde jag kunna ta mig till exempelvis Nyköping -— i det fall länstrafikbolaget där har avtal med SJ. Det tycker jag också vore rimligt. Några telefonsamtal i månadsskiftet februari-mars om hur det kan vara med länstrafikbolag, SJ och länsgränser gjorde mig fundersam. Sedermera redovisades i pressen och i vissa lokalradioprogram ”fall mellan två länskort”. Resenärer, som har att göra dagliga arbetsresor eller resor till studieort från ett län till ett annat, har frågat om min åsikt om just det förhållandet att det erfordras två länskort plus en SJ:s färdbiljett för länsgränspasserandet. Jag har sagt att jag tycker att det är en dum uppläggning. Vad gör du åt det då, frågar de. Jag säger att jag saknar inflytande i länstrafikbolaget och även i SJ. Men, har jag tänkt, om kommunikationsministern också tycker att det är dumt att man inte mellan SJ och länstrafikbolag förhandlar sig fram till enklare länsgränspasseringar, ja, då kanske parterna skulle göra en extra ansträngning att lösa denna ”järnvägsknut”. De är ju alla intresserade av goda förbindelser mellan orter och mellan människor. Jag läser i svaret: ”För att underlätta överenskommelser mellan SJ och länshuvudmännen har utfärdats särskilda riktlinjer.” — Jag vill då fråga: Kan man tänka sig att vid en justering av dessa riktlinjer kommunikationsministerns uppfattning kan avspegla sig — som jag läser mellan raderna här i varje fall — att sådana här relaterade fall om länskortens begränsning kan försvinna? Det vore tacknämligt om kommunikationsministern kunde ge ett positivt svar på den frågan. Det skulle i så fall innebära att han hjälper till att rätta till detta. Om man sätter sig i kupén hos en resenär såsom exemplifierats i Svenska Dagbladet den 8 mars, förstår man givetvis att det hela är otillfredsställande. Tror inte kommunikationsministern att en litet smidigare hantering skulle vara god PR för både SJ och länstrafikbolagen?
Fru talman! Börje Stensson och jag har varit med om att här i riksdagen fatta beslutet att länshuvudmannen skall ha ansvaret för den lokala och regionala trafiken. Vi har också bestämt det sätt på vilket länshuvudmännen skall föra resonemang med SJ beträffande månadskorten. Jag är optimist, Börje Stensson. Vi skall komma ihåg att länshuvudmannaorganisationen bara är två år gammal. Ett faktum är att det under det senaste året har träffats inte mindre än 18 avtal mellan SJ och länshuvudmännen — avtal som naturligtvis inte bara reglerar frågor om månadskort utan givetvis också tar upp andra frågor av gemensamt intresse. Börje Stensson säger att han inte har något inflytande på länstrafikbolagen. Men deras styrelser är politiskt sammansatta, och visst har vi möjligheter att påverka inom våra resp. regioner, så att de som sitter med det politiska ansvaret också hjälper till att skapa bättre förutsättningar. Jag är helt övertygad om, Börje Stensson, att SJ är berett att göra det. Vid alla de samtal jag har haft med SJ i de här frågorna, liksom i andra samarbetsfrågor inför den nydaning som det innebär att länshuvudmännen skall ta ställning till exempelvis eventuellt fortsatt persontrafik på järnvägssträckor, har SJ absolut visat ett klart intresse för att försöka hitta lösningar. Jag är övertygad om att alla som berörs av det här kommer att göra allt för att underlätta för kollektivtrafiken.
Fru talman! Jag är kommunikationsministern tacksam för den ambition han här visar. Jag kan inte tänka mig annat än att det också kommer att avspegla sig i det fortsatta arbetet från SJ:s sida. Om kommunikationsministern här vill antyda att SJ är mera berett än länstrafikföretagen att försöka lösa de problem som uppenbarats just i det fall som ligger bakom min fråga tror jag problemet kan få sin lösning ganska snabbt. Problemet beror väl just på SJ:s sätt att behandla de här frågorna — man begränsar länskortets giltighet till en viss station och vill inte komma överens om att låta två länskort gälla mellan exempelvis Skruv och Emmaboda. Det kostar 180 kr. under den tidsperiod som ett länskort gäller att ta sig den förhållandevis korta sträckan mellan Skruv och Emmaboda, om man har länskort för att resa mellan exempelvis Kalmar och Växjö. Jag kan inte tänka mig att länstrafikbolagen i Kalmar och Kronobergs län har haft något emot att lösa problemen för den — Nr 102 lilla biten också. Det hänger kanhända samman med prisfrågan, men det kan Tisdagen den ju inte röra sig om mycket pengar, såvida man inte skall betala ovanligt — 20 mars 1984 mycket för kilometrarna mellan Skruv och Emmaboda.
en av felparke Fru talman! Jag kan naturligtvis inte uttala mig om kostnaderna mellan ringsärenden Skruv och Emmaboda — det förstår nog också Börje Stensson. Den diskussionen klarar jag inte av. Men jag tror att det är väldigt viktigt att vi har klart för oss att vi också här i riksdagen har fattat beslut om att lägga ett visst ekonomiskt ansvar på SJ och inte hela tiden hänvisar till att SJ utgör en broms för att åstadkomma detta samarbete. SJ måste naturligtvis också se till att skaffa sig kostnadstäckning för en beställning som görs på dessa banor. Jag vet och är också övertygad om att SJ i förhandlingarna har visat en öppenhet och vilja att få till stånd överenskommelser mellan länshuvudmännen och den SJ-förvaltning det här gäller. Låt oss vara beredda att hjälpa till på alla sätt och vis! Även länshuvudmännen måste inse det ekonomiska ansvar som vi här i kammaren har lagt på SJ och i sådana här sammanhang också ta hänsyn till det.
Fru talman! Vi kanske inte med någon större framgång kan diskutera enskilda fall, men det är ändå nödvändigt att exemplifiera hur det kan vara i konkreta fall.

Fru talman! Gunnar Biörck i Värmdö har, med hänvisning till en tidningsartikel om hur en person försökt få en felaktig felparkeringsavgift undanröjd, frågat justitieministern om denne är beredd att klargöra rättsläget i ett sådant fall och att vidta lämpliga åtgärder. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Enligt tidningsartikeln har följande hänt. En bilägare hade påförts en felparkeringsavgift för att hans bil varit felparkerad i Östersund medan den i själva verket stått uppallad på Ljusterö. Bilägaren anmälde till polisen i Östersund att hans bil aldrig varit i Östersund. Polismyndigheten beslöt 107 emellertid att inte ta någon hänsyn till invändningen. Den beslutande tjänstemannen har därefter — sedan han insett att beslutet var felaktigt — förklarat att han inte själv kunde rätta till beslutet. Gången för den som vill befrias från en felparkeringsavgift är denna: Det enklaste är att begära rättelse hos polisen. Någon särskild utredning görs inte. Rättelseinstitutet är till för klara fall av felskrivningar osv. Om man inte får rättelse eller om en utredning behövs kan man skriftligen anmäla till polisen att man inte anser sig skyldig att betala felparkeringsavgiften. Polisen skall då göra en utredning. Det beslut som polismyndigheten sedan fattar kan överklagas till tingsrätten. Tingsrättens beslut kan överklagas till hovrätten. Om jag har förstått Gunnar Biörck rätt är det som föranlett hans fråga i första hand beskedet från tjänstemannen hos polisen att han inte kunde ändra sitt beslut trots att han dåmera förstod att det var fel. Inledningsvis vill jag säga att jag reagerade precis så som jag utgår från att Gunnar Biörck gjorde när han läste artikeln: Är detta verkligen en rimlig ordning? F.n. saknas det i stor utsträckning regler om myndigheternas rätt att själva ändra sina beslut. Det är något oklart hur långt den rätten sträcker sig. Förvaltningsrättsutredningen har nyligen lagt fram ett förslag till ny förvaltningslag. Enligt förslaget skall myndigheterna själva kunna rätta sina beslut i sådana situationer som Gunnar Biörcks fråga avser. Förslaget är nu ute på remiss. I väntan på statsmakternas ställningstagande till förslaget är det viktigt att myndigheterna så långt möjligt bistår den som kommit i kläm. Det kan ske på många sätt t.ex. genom att den enskilde får hjälp med att skriva en besvärsinlaga.

Herr talman! Tillåt mig att tacka kommunikationsministern för svaret. Frågan var ju ursprungligen ställd till justitieministern, eftersom jag uppfattade detta mest som ett polisiärt och juridiskt ärende. Men outgrundliga äro Herrans vägar, och jag är fullt nöjd med att få samtala med kommunikationsministern i stället, så mycket mer som han visar en vänlig, human och förnuftig inställning till frågan. Just därför att det är kommunikationsministern som svarar skulle jag gärna vilja ställa en fråga till, ifall han kan besvara den: Hur kan det bli så här i verkligheten? Hur går det till när en bilägare, vars bil står på Ljusterö, får en parkeringsanmärkning i Östersund? När det gäller rättsläget får vi naturligtvis alla — jag tror faktiskt inklusive kommunikationsministern — ta ansvaret för en sådan här orimlig lagstiftning. Det visar med vilken ringa vishet världen styrs —t.o.m. av oss själva. Det är en lag det gäller — det är inte bara någonting som myndigheterna själva har hittat på, även om det sker märkliga saker också på ett lägre plan. Proposition 119, som justitieministern nyligen begåvat oss med, ger oss — Nr 102 kanske vissa möjligheter att tackla dessa problem i avvaktan på remissyttran Tisdagen den dena över förvaltningsrättsutredningens förslag. 20 mars 1984 Kommunikationsministern avslutade sitt svar med att säga att man i Östersund borde ge vederbörande hjälp med en besvärsinlaga. Jag har också — Om handläggningett annat förslag, nämligen att man där läser i lagboken, som faktiskt — en av felparkeinnehåller några allmänna regler, ”där en domare skall sig alldeles efter ringsärenden rätta”. Det står nämligen så här: ”Och av det nu sagt är, kan man klarligen märka, att de stå farligen för Gud, som driva all lagen därefter, att de skola få stora sakören, ty lagen är icke given för saköre skull, utan för rätt skull, den menige man till nytta och gagn, och icke till olaglig beskattning, skada och fördärv. Och de fogdar och befallningsmän, som allt söka därefter, att de skola draga deras herrar stora sakören till handa, de äro herrens skadliga fiender.” Domarreglerna avslutas med en vers, fullt i klass med vad vår finansminister kan åstadkomma. Den lyder: ”Orätt saköre gör ingen herre rik: Men lag och rätt är Herrans pris.” Om man går tillbaka till punkt 7 i domarreglerna, finner man vidare följande ord: ” Alla lagar skola vara sådana, att de tjäna till det meniga bästa, och därföre då lagen bliver skadlig, så är det icke mera lag, utan olag, och bör avläggas.”
Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö ställde en fråga, nämligen hur felet i Östersund kunnat begås. Jag vet inte exakt hur det gått till, Gunnar Biörck, men jag föreställer mig att polismannen skrev upp fel registreringsnummer på fordonet, så att den oskyldige mannen på Ljusterö drabbades. Jag måste hålla med Gunnar Biörck om att det är orimligt att man skall behöva hamna i en sådan situation. Jag utgår från att vi när vi fått in remissyttrandena över förvaltningsrättsutredningens förslag skall kunna rätta till rutinerna, så att sådana här felaktigheter inte skall behöva inträffa.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det beskedet. Vi har bägge gjort samma gissning, nämligen att en felskrivning har skett. Jag är för min del också beredd att inse att det är mänskligt att fela. Jag frågar mig då bara hur ofta sådana felskrivningar inträffar i dessa sammanhang. När så sker är ju rättssäkerheten i fara. Vi får väl hoppas att man skyndar på med behandlingen av förvaltningsrättsutredningen, så att vi snart kan få sådana besked att man kan handla mera förnuftigt i fortsättningen.
Herr talman! Jag har just fått det beskedet att det begås fel i ca 190 av fallen. Men, Gunnar Biörck i Värmdö, något rättshaveri kan det ju aldrig bli 109 fråga om i det här sammanhanget. Som jag redogjorde för i mitt svar finns det ändock överklagningsmöjligheter under alla stadier av ärendenas behandling. Vad jag och, som jag föreställer mig, även Gunnar Biörck har reagerat mot var att man, trots att det medgivits att fel begåtts, inte kunde rätta till beslutet. Jag tycker att vi rimligtvis måste kunna komma till rätta med sådana felaktigheter. Vi får väl fortsättningsvis försöka hjälpas åt med att se till att sådana inte kan inträffa igen.
Herr talman! I vad på mig ankommer kan kommunikationsministern räkna med min helhjärtade medverkan.
Herr talman! Jan-Erik Wikström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bevara musikskolan i Edsberg. Carl-Henrik Hermansson har frågat mig om regeringen ämnar ta skyndsamt initiativ för att rädda verksamheten vid Edsbergs musikskola. Jag besvarar de båda frågorna i ett sammanhang. Det är Sveriges Riksradio AB som bedriver utbildningen vid Edsberg. Ansvaret för verksamheten vilar således helt på bolaget. Riksradion har i skrivelse till utbildningsdepartementet anmält att planeringen är inriktad på att utbildningen skall läggas ned någon gång under år 1985. Bolaget har samtidigt lagt fram vissa förslag om statliga insatser. Det är enligt min mening nödvändigt att göra en samlad bedömning av de samhälleliga insatserna för utbildning på musikområdet. Chefen för utbildningsdepartementet kommer inom kort, efter samråd med mig, att föreslå regeringen att överlämna riksradions framställning till universitetsoch högskoleämbetet med uppdrag att, tillsammans med berörda intressenter på musikområdet, pröva förutsättningarna för att samordna verksamheten vid Edsberg med befintlig statlig verksamhet. Jag utgår från att arbetet skall bedrivas skyndsamt och att åtgärder med anledning av det kommer att kunna samordnas med de åtgärder som riksradion kan komma att vidta.

Herr talman! Jag vill tacka Bengt Göransson för svaret. Den svenska musikutbildningen har ju fått en enorm bredd under de senaste 20-30 åren. Jag tänker framför allt på den kommunala musikskolan. Vi har också fått en kraftig utbyggnad av den högre musikutbildningen — en utbyggnad som få länder har motsvarighet till. Vid sidan av detta finns Edsbergs musikskola, som startades i slutet på 1950-talet, i en delvis annan situation än den vi har i dag utbildningsmässigt. Det är ju en treårig elitutbildning av stråkmusiker och pianister. Det var Sveriges Radio som tog initiativet. Nu säger sig Riksradion inte ha råd att svara för Edsberg — det kostar ungefär 1,5 milj.kr. om året. Den första frågan är väl om ändå inte koncernen Sveriges Radio skulle pröva i vad mån det här kunde vara ett gemensamt ansvar för Riksradion och TV. Men om det nu är så att man inte anser sig kunna klara detta menar jag att staten bör ta över ansvaret för Edsberg från den 1 juli 1985. Jag är inte säker på att man behöver utreda så förskräckligt mycket, hur den här verksamheten skall samordnas med andra musikutbildningar. Den skiljer sig ju på ett avgörande sätt från utbildningar vid Musikhögskolan genom att den är mera specialiserad — det är som sagt en utpräglad elitutbildning. Enligt min mening behöver vi något sådant här, framför allt därför att utbildningen vid Edsbergs musikskola har bedrivits på ett fritt och okonventionellt sätt med extremt stora krav på eleverna. Det har ju lett till att många av dem som lämnat Edsbergs musikskola har gjort inte bara nationell utan också internationell karriär. Jag tycker det är självklart att vi skall kunna klara en fortsatt verksamhet vid Edsberg, och jag är oroad över ryktena att Sveriges Riksradio planerar att inte ta in några nya elever nu till hösten 1984. Det innebär ju i själva verket att man påbörjar avvecklingen tidigare än man har sagt. Naturligtvis har jag svårt att tro att den nuvarande kulturministern, med stöd av en förutvarande kulturminister inom oppositionen och ett par förutvarande kulturministrar i sin egen regering, inte skulle kunna åtaga sig att säga, att på ett eller annat sätt skall vi klara den fortsatta verksamheten vid Edsbergs musikskola. Ett sådant besked skulle vara befriande.

Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret på C.-H. Hermanssons fråga vad gäller Edsbergs musikskola. Jag kan instämma i mycket av vad Jan-Erik Wikström sade, så till vida att jag anser att vi har en bra musikutbildning i det här landet, inte minst tack vare de kommunala musikskolorna. Men fortfarande så är det ju ett faktum att t.ex. OMUS inte genomförts fullt ut. Det är också ett faktum att vi inte bara behöver bredden — vi behöver också kvaliteten. Och det var ju någonting som Bengt Göransson i opposition tidigare gick ut och förklarade, att det var väsentligt att även fåtalet skulle få behoven tillgodosedda i detta hänseende. Just vad gäller utbildningen vid Edsbergs musikskola skär man ju ner när det gäller Sveriges Radio-TV, och det är svårt att klara finansieringen. Jag vill ha litet klara besked här, eftersom det rör sig om en så viktig kulturpolitisk fråga, som hänger samman med musikfrågorna i stort. Bengt Göransson säger att man skall ”pröva förutsättningarna för att samordna verksamheten vid Edsberg med befintlig statlig verksamhet”. Innebär detta att vi får ett förslag redan nu i vår, eller måste vi vänta längre? Vad kommer att hända? Där ställer jag samma fråga som Jan-Erik Wikström ställde. Kommer vi att få se den här utbildningen räddad? Vi har ju erfarenheter från tidigare musikdebatter. Och om inte staten går in, kan man tänka sig att det blir en annan finansieringsform eller att Sveriges Radio får tillskott?

Herr talman! Låt mig till båda frågeställarna mycket kort rikta följande ytterligare kommentarer. Om staten — efter beslut antingen av regeringen eller riksdagen — tar över en verksamhet från Sveriges Radio, är det naturligtvis nödvändigt att det sker en prövning av i vilka former detta skall ske. När jag i mitt svar hänvisar till ett uppdrag till universitetsoch högskoleämbetet att pröva förutsättningarna för att samordna verksamheten, vill jag understryka att det naturligtvis inte bara och inte främst gäller en samordning av undervisning. Det gäller alltså inte att komma underfund med hur elever på olika nivåer och i olika skolformer skall undervisas tillsammans. Den samordning jag talar om är den som måste till om staten skall överta ansvaret för en högre musikutbildning på ett område där någon annan tidigare haft ansvaret. Detta kräver någon form av samsyn, samplanering och samordning. Eva Hjelmström efterlyser besked om när resultatet av ett sådant uppdrag kan redovisas. Jag förutsätter att det i ett uppdrag till universitetsoch högskoleämbetet begärs att ämbetet helst skall redovisa sina synpunkter i samband med anslagsframställningarna för kommande budgetår, alltså 1985/86. Det är en rimlig tidsplan för ett sådant uppdrag.
Herr talman! Jag har all förståelse för att frågan måste beredas i lämpliga former. Men det skulle vara välgörande både för dem som nu är elever, för dem som planerar att söka till skolan, för dem som undervisar vid Edsberg och för alla landets musikvänner, om man fick beskedet att utredningen görs med positiva förtecken. Ibland kan ju utredningar användas som ett sätt att slakta en verksamhet. Jag tolkar det ändå så att vi är överens om att syftet är att bevara den speciella musikutbildningstradition som har gjort Edsberg känt i Norden och ut över världen.
Herr talman! Låt mig till det bara säga att regeringen inte skulle lämna ett uppdrag av denna art om den hade för avsikt att begrava frågan. Då hade det varit naturligare att jag vid det här tillfället hänvisat enbart till en handläggning inom Sveriges Radio.

Herr'talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bidra till att rädda vad hon kallar den sista skolan med vertikal organisation, nämligen Höglandsskolan, med grundskolans samtliga stadier och gymnasieskola i samma skolenhet. Jag vill först erinra om vad jag den 24 mars 1983 svarade på i stort sett samma fråga från Elisabeth Fleetwood. Jag fann då inte skäl för någon åtgärd från regeringens sida. Jag vill också erinra om att frågan om Höglandsskolan och den vertikala skolorganisationen vid flera tillfällen har behandlats i utbildningsutskottet. Inte heller utskottet har funnit något skäl för ett ingripande. Bakgrunden till frågan är att skolöverstyrelsen år 1981 beslöt att gymnasieorganisationen i Stockholms kommun skulle minskas bl.a. genom nedläggning av Höglandsskolans gymnasiedel. Anledningen var det minskande elevunderlaget. Skolstyrelsen i Stockholm beslöt förra vintern att denna avveckling skulle inledas höstterminen 1983. Så har också skett. Skolstyrelsen har samtidigt gett skolförvaltningen i uppdrag att utvärdera den vertikala skolorganisationen. Goda erfarenheter skall sedan på lämpligt sätt kunna tas till vara i kommunens skolsystem i övrigt. Jag kan för min del inte vidta någon åtgärd i en rent kommunal angelägenhet. Från kommunen finns inte heller framställning till någon statlig instans om att ”rädda” just Höglandsskolans gymnasiedel.

Herr talman! Den 24 mars i fjol hade Elisabeth Fleetwood och jag möjlighet att diskutera den här frågan i denna kammare. Vid det tillfället framhöll jag att Höglandsskolan, såvitt jag visste, var en god skola. Jag har också haft möjlighet att få veta av dem som är engagerade för skolan att man mycket uppskattar skolans verksamhet. Jag måste ändå i grunden respektera de beslutsordningar som gäller och de ansvarsförhållanden som finns. Något uttalande från utbildningsdepartementet, att man på departementet principiellt skulle vara beredd att bifalla varje framställning eller att på förhand göra uttalanden om beredningen av ett ärende, har inte gjorts. Däremot är det alldeles givet, att om en kommunal skolstyrelse gör en framställning till regeringen, kommer regeringen att pröva den framställningen. Någon framställning har inte kommit till regeringen i det här ärendet. Jag kan därför inte göra något uttalande på den här punkten. Elisabeth Fleetwood måste faktiskt ha missförstått fakta: Jag har inte föreslagit nedläggning av någon skola. Jag konstaterar däremot själv att skolstyrelsen i Stockholm, som har att ta ställning till hela stadens skolplanering, har gjort denna bedömning, och jag måste respektera skolstyrelsens ställningstaganden.

Herr talman! Jag har konstaterat att den som kan göra framställning om utökning av antalet klasser eller specialdestinerade bidrag i det ena eller andra syftet är skolstyrelsen. Skolstyrelsen har emellertid varken gemensamt eller genom någon skrivelse undertecknad av dess ordförande gjort någon sådan framställning. Det finns alltså inte någon grund för att regeringen skall kunna fatta beslut om tilldelning av klasser. Jag skulle vilja ställa frågan: Skall regeringen inte låta skolstyrelserna agera på de områden där de faktiskt har kompetensen?

Herr talman! De nordiska länderna försöker att föra en politik som gagnar avspänningen i den egna regionen. Den svenska neutralitetspolitiken har bidragit till att läget i Norden länge kännetecknats av lugn och stabilitet. För att neutralitetspolitiken skall fylla sitt syfte i fred likaväl som i kris och krig krävs att omvärlden har tilltro till vår vilja och förmåga att konsekvent fullfölja den valda linjen. Vår bedömning är att en sådan tilltro finns. En bred enighet kring grundlinjerna i neutralitetspolitiken är en väsentlig tillgång för vårt land. Den bidrar till stadga och trygghet här hemma och har också ett stort utrikespolitiskt värde. Vi visar omvärlden att neutralitetspolitiken har en stark folklig förankring och att vi är beredda att underbygga denna politik med ett efter våra förhållanden starkt försvar. Den senaste politiska överenskommelsen om försvarets ekonomi är ett uttryck för detta. Vår säkerhetspolitiska grundlinje kommer att fullföljas med fasthet och konsekvens. Vi utgår från att också stormaktsblocken, trots det kyliga internationella klimatet, har ett fortsatt intresse av att inte rubba det säkerhetspolitiska mönster som varit rådande i Nordeuropa under hela efterkrigstiden. Ingen part kan rimligen ha någon fördel av att läget i Norden förändras eller att nya konfrontationsytor skapas. Det är mot den bakgrunden viktigt att stormakterna visar återhållsamhet i sitt agerande. Som regeringen vid flera tillfällen tillkännagivit, ser den allvarligt på de uppgifter som under 1983 och även i år kommit om kränkningar av det svenska territoriet. De flesta iakttagelserna om förmodade gränskränkningar har visserligen efter de militära myndigheternas noggranna undersökningar kunnat läggas åt sidan sedan man fått en naturlig förklaring till vad som iakttagits. Men kvar står ett antal iakttagelser där vederbörande myndigheter inte kunnat utesluta att det varit fråga om avsiktligt intrång på svenskt territorium. Neutralitetspolitikens trovärdighet kräver att vi reagerar skarpt på gränskränkningar. Att underlåta att reagera skulle kunna missförstås, inte bara av den som kränker våra gränser utan även av tredje land. På samma sätt skulle missförstånd med allvarliga konsekvenser kunna uppstå om regeringen utan att ha övertygande bevisning gjorde uttalanden om vem som var ansvarig för gränskränkningar. Det får inte uppstå misstankar om vår beslutsamhet att konsekvent och med fasthet fullfölja neutralitetspolitiken. För att vår neutralitetspolitik skall fylla sin viktiga roll att hålla oss utanför en stormaktskonflikt räcker det inte med att vi uttalar vår vilja till neutralitet. Därutöver fordras också att omvärlden har förtroende för vår uttalade vilja. Strävan att bevara lugn och stabilitet i Norden blir alltmer betydelsefull, eftersom misstron mellan supermakterna tilltagit under senare år. Nya kärnvapen utplacerades under 1983 i Europa. Förhandlingarna om såväl kärnvapen som konventionella vapen bröt samman eller uppsköts på obestämd tid. Dialogen mellan öst och väst avstannade på det ena området efter det andra. Det var i den situationen som konferensen om förtroendeskapande och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa öppnades i Stockholm. Under Stockholmskonferensen har hittills tre förslag till säkerhetsoch förtroendeskapande åtgärder officiellt lagts fram. Det första presenterades av NATO. Därefter lade Rumänien fram ett eget förslag. Warszawapaktens stater har således inte som grupp presenterat något formellt förslag. Men inställningen hos staterna är ändå ganska väl klarlagd genom innehållet i de anföranden som under konferensen hållits av staternas utrikesministrar och företrädare för de permanenta delegationerna. Strax innan konferensens första session avslutades, lade åtta neutrala och alliansfria stater fram ett gemensamt förslag. Det torde inte vara att gå för långt i förenkling om man säger att NATO och Warszawapakten i sina förslag redovisat två mycket olika betraktelsesätt. NATO-sidan vill att parterna omgående har insyn i varandras militära dispositioner av olika slag. Därför föreslår NATO ett sexpunktsprogram innefattande information, observation och kontroll samt ökad kapacitet för snabb kriskommunikation. NATO:s inställning är således att man först skall skaffa sig en uppfattning om nuläget och möjligheterna att utöva kontroll samt därefter i ett senare skede komma över till s.k. restriktionsåtgärder, dvs. begränsning av olika former av militär aktivitet. Från Warszawapaktens sida önskar man i första hand få till stånd ett politiskt åtagande av alla kärnvapenstater att avstå från första-användning av kärnvapen, och ett avtal om förbud mot hot om eller användning av våld. Därutöver kan man tänka sig att förhandla om restriktionsåtgärder och informationsutbyte om militära aktiviteter. De neutrala och alliansfria staternas förslag präglas helt naturligt i första hand av sådana åtgärder som gruppen anser förstärker de egna staternas säkerhet. Förslaget innehåller ett brett spektrum av åtgärder avseende såväl ökad öppenhet som begränsningar i fråga om militär verksamhet. Det är vår förhoppning att Stockholmskonferensen positivt påverkar relationerna mellan de två militärallianserna. Av betydelse är att man i Wien återupptagit de s.k. MBFR-samtalen, dvs. samtalen om begränsning av konventionella styrkor i Centraleuropa. Det kan dock knappast hävdas att någon avgörande förändring inträtt. Den närmast totala bristen på förtroende och förståelse mellan supermakterna synes bestå. Det finns ett samband mellan de förhandlingar som nu pågår på olika håll. Lyckas man i Stockholm enas om förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder, bör det bli lättare att i Wien nå framgång i de just återupptagna samtalen om ömsesidiga balanserade truppreduktioner i Centraleuropa. Skulle man i dessa förhandlingar nå resultat, kan detta i sin tur göra det lättare att få i gång förhandlingarna om medeldistansvapen och strategiska vapen på kärnvapenområdet. När man på en del håll diskuterar kärnvapenfrågor, brukar man just föra in i resonemanget den bristande balans i fråga om konventionella styrkor som man anser föreligga. Enligt svensk uppfattning råder det f.n. en ungefärlig jämvikt mellan supermakternas samlade kärnvapenarsenaler. Detta borde vara en god utgångspunkt för en frysning. Genom en frysning skulle man också hindra utvecklandet av nya generationer av kärnvapen. Sverige har i FN krävt ett förbud mot prov, produktion och ytterligare utplaceringar av kärnvapen och kärnvapenbärare samt förbud mot produktion av klyvbart material för vapenändamål. Vårt förslag har i generalförsamlingen vunnit en bred och ökande anslutning. Sverige har i nedrustningskonferensen i Gendve presenterat ett förslag till avtal om fullständigt stopp för alla kärnvapenprov. Om ett sådant kunde uppnås, skulle det samtidigt innebära ett hinder mot ytterligare spridning av kärnvapen till nya länder. Andra nedrustningsfrågor som regeringen fäster särskilt avseende vid är förhandlingar om att hejda kapprustning i yttre rymden samt ett fullständigt förbud mot kemiska vapen. I det senare fallet synes det också föreligga någon möjlighet att supermakterna närmar sig varandra. De har också förklarat sig vara intresserade av att förhindra spridning av kärnvapen till nya stater. I kärnvapenåldern är det en tvingande nödvändighet att försöka uppnå säkerhet tillsammans med och inte på bekostnad av motparten. Gemensam säkerhet sammanfattar just detta synsätt. Det ligger i linje med traditionell svensk utrikesoch säkerhetspolitik och med FN-stadgan. Det i tiden mest näraliggande förslaget som syftar till att begränsa kärnvapenkapprustningen är uppmaningen från den oberoende kommissionen för nedrustning och säkerhetsfrågor till Förenta staterna och Sovjetunionen att förbinda sig att under ett år upphöra med utplacering av kärnvapen. Ett sådant moratorium skulle göra det lättare att nå enighet om nya principer för förhandlingarna om kvalitativa och kvantitativa begränsningar av kärnvapenarsenalerna. Regeringen ställer sig bakom förslaget till moratorium. När det gäller vårt eget närområde anser regeringen det angeläget att arbetet fortsätter på att åstadkomma en nordisk kärnvapenfri zon. Det grundläggande syftet med en sådan zon är att förbättra de nordiska ländernas säkerhet genom att minska kärnvapenhotet mot dem. De nordiska länderna skulle åta sig att inte tillåta kärnvapen på sina territorier vare sig i krig eller fred. Inget hot om användning av kärnvapen skulle därmed utgå från nordiskt territorium. Kärnvapenstaterna skulle utfästa sig att inte använda eller hota använda kärnvapen mot de nordiska ländernas territorier. Ett zonarrangemang i Norden måste också innefatta förpliktelser rörande kärnvapenfrihet i Östersjön samt att kärnvapen avsedda eller lämpade för mål inom den tänkta zonen dras bort från vårt närområde. En nordisk kärnvapenfri zon kan utgöra ett konkret bidrag och ett viktigt led i strävandena att minska kärnvapnens roll i Europa. Ett minskat kärnvapenhot och minskad förekomst av kärnvapen i vårt närområde kan bidra till att reducera spänningen mellan stormaktsblocken. Därmed kan en kärnvapenfri zon främja avspänningen och stärka Nordens och Europas säkerhet. Mot slutet av förra året redovisade regeringen svaren på sin sondering om en korridor fri från slagfältskärnvapen på ömse sidor om gränsen mellan Warszawapakten och NATO i Centraleuropa. Ett tillbakadragande av sådana kärnvapen från området närmast gränsen skulle enligt regeringens mening innebära att möjligheterna ökade för att undvika att kärnvapen skulle dras in i en väpnad konflikt från dess första timmar eller dagar. Den omständigheten att regeringen tagit detta initiativ har otvivelaktigt ökat kunskaperna om förslaget och intresset för det. Förslaget spelar en ökande roll i debatten, både inom länder och mellan företrädare för olika länder. För egen del kommer regeringen att i sina internationella kontakter ta upp korridorfrågan, där så befinnes lämpligt. Herr talman! Det finns ett samband mellan upprustning, underutveckling och svält. I dag används drygt 20 gånger mer på vapen än på utvecklingshjälp. De nordiska länderna har tagit initiativ till en FN-studie om det globala sambandet mellan nedrustning och utveckling. Som en uppföljning av denna studie tillsatte regeringen förra året en utredning för att närmare klargöra i vilken utsträckning svensk försvarsindustri vid en internationell nedrustning skulle kunna ställas om till civil produktion. Kunskapen om den fruktansvärda nöden i u-länderna har svårt att tränga fram till industrivärldens folk. Massmedia som skall förmedla information inriktar sig på att tillhandahålla nyheter. Att i genomsnitt 20000 barn dör per dygn i de fattiga länderna är ingen nyhet och blir därför något som får stå tillbaka för information om händelser och förhållanden som bedöms mer näraliggande och intressanta. Med rätta talar de internationella hjälporganen om den ”tysta katastrofen”. De senaste årens djupa lågkonjunktur i industriländerna har drabbat u-länderna med full kraft. Stora skulder, höga räntor och stagnerande eller minskande exportinkomster har tvingat u-länderna att drastiskt skära ned import och statsutgifter. Det är inte bara situationen i enskilda länder som i många fall ger anledning till djup oro. Härtill kommer att ett stort antal människor av politiska, religiösa eller andra skäl tvingats lämna sina hemländer, dit de inte kan återvända utan att utsättas för förföljelser. Ca 10 miljoner människor får nu sina intressen tillvaratagna genom FN:s flyktingkommissarie. För att denne skall kunna lösa sina uppgifter fordras att FN:s medlemsstater solidariskt samverkar för att bemästra problemen. Detta kan knappast sägas vara fallet f. n. Det är betecknande att flyktingkommissariens årsbudget på 400 miljoner dollar så gott som helt måste täckas genom frivilliga bidrag. Sverige finner det angeläget att flyktingkommissariens auktoritet stärks, samtidigt som FN:s medlemsstater samverkar bättre för att hjälpa flyktingarna. Misstron mellan supermakterna försvårar också en lösning av regionala konflikter runt om i världen. Detta gäller inte minst konflikterna i Mellersta Östern, södra Afrika, Afghanistan, Kampuchea och Centralamerika. Konflikterna leder inte enbart till förluster i människoliv utan också till att en redan allvarlig ekonomisk och social situation försämras. 'Grundvalarna för en lösning av konflikten i Mellanöstern finns i säkerhetsrådets resolutioner 242 och 338. Vi anser att dessa resolutioner pekar mot en förhandlingsuppgörelse som innebär ett israeliskt tillbakadragande från de områden som ockuperades 1967 i utbyte mot grannländernas erkännande av Israels rätt att existera inom säkra och erkända gränser. De nämnda resolutionerna måste emellertid enligt vår mening kompletteras med ett erkännande av det palestinska folkets rätt till självbestämmande — inkl. rätten till en egen stat. Ett genomgående drag i Israels politik under de senaste åren har varit försöken att få bort PLO ur den politiska processen. PLO:s möjligheter att agera självständigt har också minskat genom att andra länder, såsom Syrien, har utnyttjat motsättningar inom organisationen för egna syften. För att en lösning av den palestinska frågan skall bli rättvis och hållbar måste en uppgörelse accepteras och stödjas av det palestinska folket. Detta förutsätter att palestinska representanter som åtnjuter sitt folks förtroende deltar i fredsprocessen. Det är vår uppfattning att PLO och dess ledarskap — trots de interna stridigheterna — åtnjuter det stöd som krävs för denna uppgift. Den olösta Palestinakonflikten kastar sin skugga även över Libanon, som blivit skådeplats för fftämmande krafters politiska och militära maktspel. Krisen i Libanon har blivit ett exempel på hur utländsk inblandning kan förvärra en intern konflikt. Respekten för Libanons integritet och suveränitet måste återupprättas. Apartheidregimens systematiska förtryck och utsugningen av den svarta majoriteten i Sydafrika har förvärrats, vilket vi har särskild anledning att erinra oss i dag på 24-årsdagen av Sharpville-massakern, då 69 fredliga demonstranter sköts ihjäl av den sydafrikanska polisen. Motståndare till apartheidsystemet fortsätter att fängslas, torteras och avrättas. Tvångsförflyttningen av svarta har ökat. Utvecklingen går mot en allt våldsammare konfrontation i Sydafrika. Ansvaret vilar fullt ut på den vita minoritetsregimens envetna försvar av sina privilegier. Särskilda åtgärder mot Sydafrika är enligt regeringens uppfattning nödvändiga så länge Sydafrika fortsätter sin unika rasåtskillnadspolitik, inskriven i landets lagsystem, och framhärdar i sitt öppna förakt för folkrätten. Syftet med regeringens politik är att uppnå att apartheidpolitiken avskaffas utan blodsutgjutelse, att lindra nöden för offren för denna politik och att förmå Sydafrika att acceptera genomförandet av FN:s Namibiaplan. Sverige har länge hävdat att FN:s säkerhetsråd bör besluta om omfattande och bindande sanktioner mot Sydafrika i enlighet med kap. 7 i FN-stadgan. Den senaste tidens förhandlingar i södra Afrika har lett till att upptrappningen av våldet har avstannat — åtminstone temporärt. Sydafrika har emellertid ännu inte övergivit sin envist bedrivna förhalningspolitik i Namibiafrågan. Vi kan inte räkna med att den sydafrikanska regimen är beredd att avlägsna den grundläggande orsaken till det allvarliga läget i södra Afrika, dvs. apartheidsystemet. De nordiska utrikesministrarna har inbjudit utrikesministrarna i de s.k. frontstaterna till ett möte i Stockholm i juni i år. Vår avsikt är att vid detta möte få en mer djupgående information om situationen i södra Afrika. Med anledning av den allvarliga situationen i södra Afrika har regeringen beslutat anslå ett extra bidrag på 10 milj.kr. för. bl.a. apartheidpolitikens offer. Motsättningarna i Kampucheakonflikten kvarstår. Dialogen mellan de inblandade länderna i regionen måste konkretiseras ytterligare för att skapa förutsättningar för en fredlig lösning. Slutmålet måste vara ett Kampuchea fritt från främmande inblandning. Det är nu mer än fyra år sedan sovjetiska trupper invaderade Afghanistan. Någon lösning av konflikten är ännu inte i sikte. Kriget fortsätter, och civilbefolkningen utsätts för stort lidande. Den sovjetiska ockupationen är ett brott mot FN-stadgans grundläggande principer. Därför måste de sovjetiska trupperna dras tillbaka. Det afghanska folket måste ges möjlighet att bestämma sin egen framtid. Det är den svenska regeringens förhoppning att de indirekta samtal om Afghanistan som förs i FN:s regi skall kunna bidra till en sådan lösning. Kriget mellan Iran och Irak har den senaste tiden tagit en oroväckande vändning. Striderna har intensifierats med omfattande förluster i människoliv som följd. Civila mål har bombats. FN undersöker f.n. om kemiska stridsmedel har kommit till användning i strid med internationella konventioner. Regeringen vill uttrycka sin djupa oro inför de många uppgifterna om folkrättsliga kränkningar i det pågående kriget. Det är mot denna bakgrund vår förhoppning att parterna skall inse nödvändigheten av ett snabbt slut på kriget. Olof Palme följer i detalj händelseutvecklingen i området i sin egenskap av FN:s generalsekreterares representant i konflikten. Han står självfallet liksom tidigare till förfogande för att medverka till en fredlig lösning om båda parter så önskar. Länderna i den s.k. Contadoragruppen har genom sina konstruktiva fredsansträngningar visat att vägen till fred i Centralamerika går via demilitarisering, demokrati samt ekonomisk och social utveckling. Sverige stöder helhjärtat Contadoragruppens strävanden, som också fick ett enhälligt stöd av den gångna höstens generalförsamling. Det är vår förhoppning att ingen stat skall vidta åtgärder i Centralamerika eller dess närområde som försvårar Contadoragruppens arbete. Militära aktioner, såsom den folkrättsstridiga invasionen i Grenada i höstas, bidrar endast till att spänningarna och konfliktriskerna ökar. Det är i dag av särskild vikt att alla de som stöder en demokratisk utveckling i Nicaragua bidrar till att underlätta ett genomförande av de allmänna valen i november i år. Sverige är berett att tillsammans med andra stater göra vad som är möjligt för att bidra till fredsprocessen liksom att fortsätta att ge humanitärt bistånd till offren för regionens konflikter. Den dag förhållandena ändras är vi beredda att ge stöd för återuppbyggnad och utveckling till andra länder i regionen liksom vi i dag stödjer Nicaragua. Övergången till civilt styre i Argentina är en stor och viktig seger för demokratin i Latinamerika. Den utgör en inspirationskälla för alla dem som i andra länder i regionen strävar mot samma mål. För en liten stat är det naturligt att kräva respekt för internationell rättsordning. Vi vänder oss mot de talrika fallen av öppet förakt för FN:s stadga och försöken att förvränga den för att rättfärdiga användning av våld i internationella konflikter. Att främja respekt för mänskliga rättigheter ingår som en väsentlig del i vår utrikespolitik. Vi utgår här från uppfattningen att varje människa har rätt till liv i frihet och värdighet. Det finns ett starkt samband mellan mänskliga rättigheter och fred. Förtryck inom en stat leder inte sällan till ökad spänning mellan stater, ibland till krig. På omvänt sätt gäller att ökad internationell spänning är ägnad att befästa och skärpa ett redan existerande förtryck inom stater. Sambandet mellan respekt för mänskliga rättigheter och fred slogs fast i den europeiska säkerhetskonferensens slutdokument 1975. Det är självklart att detta samband också gäller globalt. Av FN-stadgan följer att skyddet för de mänskliga rättigheterna är en uppgift för FN och för det internationella samfundet som en helhet. Brott mot mänskliga rättigheter är inte längre en stats inre angelägenheter. Staternas förpliktelser på detta område har preciserats i en rad deklarationer och konventioner. Sverige arbetar aktivt tillsammans med andra stater för att stärka det internationella regelsystemet till skydd för de mänskliga rättigheterna. Sedan flera år tillbaka verkar Sverige för att FN skall anta en konvention mot tortyr. Vi hälsar med tillfredsställelse att inom Europarådet initiativ tagits till en regional konvention mot tortyr. Erfarenheten visar att allvarliga missförhållanden när det gäller mänskliga rättigheter kan förekomma även inom kretsen av europeiska stater. För Sveriges del har det länge varit naturligt att försöka stärka de internationella normerna för mänskliga rättigheter genom att verka för ett förbud mot dödsstraff. Vi välkomnar att en första konvention i detta ämne nyligen har antagits av Europarådet. Vi konstaterar också att FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna den 6 mars antog en resolution om att åter föra in frågan om en överenskommelse mot dödsstraff i FN:s arbetsprogram. Genom ett annat beslut i kommissionen kommer intensifierade ansträngningar att göras för att hindra de många summariska, ofta politiskt betingade, avrättningar som förekommer i olika delar av världen. De rättigheter som staterna enligt konventionerna om de mänskliga rättigheterna har förpliktat sig att försvara är medborgerliga och politiska eller ekonomiska och sociala. Fattigdom, svält och utbredd analfabetism är i många länder uppenbara hot mot liv i frihet och värdighet. Politisk demokrati och yttrandefrihet kan ibland upplevas som mindre omedelbara behov av människor som är undernärda, hemlösa och illitterata. Samtidigt är det självklart att ekonomiska utvecklingsansträngningar aldrig kan accepteras som täckmantel för myndigheters missbruk eller våld gentemot individens personliga integritet. Utvecklade och rika länder har ett ansvar för att bidra till en positiv ekonomisk och social utveckling i tredje världen. En sådan politik bidrar också på sikt till lugn och stabilitet och till att motverka förtryck och främja en demokratisk utveckling. Många av de krig och väpnade konflikter som utspelats i vår egen tid har haft ekonomiska och sociala orättvisor som sin egentliga grund. En aktiv biståndspolitik och ett energiskt arbete för mänskliga rättigheter utgör väsentliga beståndsdelar i Sveriges långsiktiga fredsarbete. Många förtryckarregimer har internationell spänning att tacka för sin existens och kan i skydd av yttre hot lättare hålla sig kvar vid makten. Därför är ett träget arbete för att åstadkomma en förbättring av människors villkor ett mål som har nära samband med andra grundläggande mål för svensk utrikespolitik, nämligen avspänning och fred. I skuggan av de övergripande frågorna om krig och fred och den ekonomiska obalansen mellan nord och syd pågår en utveckling som på sikt kan komma att beröra vår säkerhet och överlevnad. Det gäller de globala och regionala miljöhoten. Ett akut hot är försurningen av miljö, förorsakad av alltför stora utsläpp av svavel och kväveföroreningar i atmosfären. Denna miljöfara, som för Sveriges del bl.a. tar sig uttryck i livlösa sjöar och snabbt ökande skogsskador, kan endast angripas i internationell samverkan. Bindande internationella åtaganden om betydande minskningar av utsläppen måste snarast komma till stånd. Sverige driver frågan aktivt och kommer ensidigt att åta sig minst 30 Zo minskning av svavelutsläpp fram till 1993. Världsekonomin karakteriseras av slöseri med resurser. Orimligt stora rustningskostnader framstår som det främsta exemplet på detta. Också den höga arbetslösheten utgör en misshushållning med produktiva resurser. Det ekonomiska läget håller nu på att förbättras. Tillväxttakten inom OECD-området ökar, inflationen mattas av och stagnationen i världshandeln förefaller ha brutits. Men styrkan i uppgången är osäker såväl i Västeuropa som i u-världen, och många obalanser återstår. Allvarligast är sysselsättningsläget. För att komma tillbaka till 1979 års nivå på arbetslösheten, nämligen 20 miljoner inom OECD-området, skulle fordras att industriländerna inom OECD hade en tillväxt av 18 000 nya arbeten om dagen under fem år. Strukturproblemen inom industrin är på många håll oförändrat allvarliga. I spåren härav följer en växande protektionism. Den avsätter tydliga effekter i det internationella samarbetet. Under 1950 och 1960-talen gick det lätt att samarbeta internationellt. Länderna hade en gynnsam BNP-utveckling. Läget är nu annorlunda, och varje land tänker mer isolerat på sina egna förhållanden, vilket leder till att samarbetet försvagas i samma stund som behovet av internationell samverkan är större än någonsin. Samarbete inom de särskilt upprättade internationella organen får stå tillbaka för ett samarbete som bedrivs på bilateral nivå eller ibland med tre eller fyra länder involverade. I hägnet av arbetslöshet och protektionism frodas nationalistiska strömningar. En inåtvänd attityd från i-ländernas sida försvagar samarbete mellan ioch u-länder. Detta är en utveckling som måste brytas. Gemensamt måste vi se till att den ekonomiska tillväxten stimuleras och att sysselsättningen ökar. Gemensamt måste vi verka för öppenhet i det internationella och ekonomiska samarbetet. Gemensamt måste vi arbeta för att ge u-länderna kraft att själva hantera sin ekonomiska utveckling. Kan en sådan ekonomisk samverkan uppnås, har också ett verksamt bidrag lämnats till minskning av spänningarna i världen.

Herr talman! Under de senaste årtiondena har det förvisso förts en livlig debatt om olika internationella frågor i vårt land. Få konflikthärdar har försummats. Det har funnits ett mycket brett engagemang kring internationella problem — ett engagemang som ibland förvånat utländska iakttagare. Svensk utrikespolitik har bedrivits med hög profil och stor aktivitet. Ett litet land måste också ha rätt att uttrycka sin åsikt, har det bl.a. hetat. Den lugna vrå av världen, varifrån vi trodde oss kunna bedriva en aktiv utrikespolitik med hög profil i de flesta frågor, har dock plötsligt kommit att framstå som mindre säker. Vi har fått ett spänningstillstånd mellan stormakterna och ett växande militärstrategiskt intresse för Nordeuropa. I detta läge ställs nya och delvis förändrade krav på vår egen utrikespolitik. För en del debattörer blev det en obehaglig upptäckt att plötsligt se att utrikesoch säkerhetsfrågorna inte bara handlar om att kommentera händelser i andra länder och i fjärran världsdelar. Säkerhetsproblemen finns nu i vår omedelbara närhet. Den nya debatten har också väckt frågor om enighet eller oenighet i utrikesdebatten. Det brukar talas om vikten av enighet mellan de demokratiska partierna om svensk utrikespolitik. Och visst har enighet ett värde. Vår demokrati, som alla demokratier, skapar möjlighet till växling vid regeringsmakten. Andra länder skall inte spekulera om vad regeringsskiften kan betyda för Sveriges ställning och handlande i världen. Sådana spekulationer kan minska vårt lands förmåga att göra sig gällande internationellt, och de skulle i sista hand t.o.m. kunna föranleda förtäckt eller öppen inblandning i vår inre politik. Men vi skall ha klart för oss att kravet på enighet samtidigt inte är utan risker. Det kan försvåra den debatt som i ett demokratiskt land oundgängligen behövs om både utrikes och inrikes politik. Det kan också tänkas att verkliga meningsmotsättningar inte kommer fram, och även detta kan vålla missförstånd utomlands. Enigheten får inte vara någon falsk enighet, och i själva verket kan man omöjligt vara ense om allting. Enigheten har ett egenvärde men är inget självändamål. I så fall kommer bara sakargumenten att ersättas av allmänna och tämligen innehållslösa slagord. Detta innebär en avvägning. I frågor där en klar, gemensam folkmening har utkristalliserat sig, eller i frågor som är av grundläggande betydelse för Sveriges förhållande till omvärlden, där väger skälen att eftersträva enighet mellan de demokratiska partierna mycket tungt. Viktigast är grundprincipen att Sverige iakttar alliansfrihet syftande till neutralitet i händelse av krig. Sverige ansluter sig inte till några maktblock, varken NATO, Warszawapakten eller det som de alliansfria staterna försöker bilda. Vi bestämmer själva vår utrikespolitik. Vi har inga fördragsmässiga förpliktelser som bestämmer över neutralitetspolitiken eller dess innebörd. Neutralitetspolitiken har inte inskrivits i någon grundlag. Inte heller har någon formlig allmän neutralitetsförklaring avgivits. Utrikesutskottet förklarade både 1956 och 1973 att allt sådant var onödigt, eftersom den svenska neutralitetspolitiken på alla håll var väl känd och hade rönt växande förståelse och respekt. För att den politiken skall förbli trovärdig fordras att vi bestämt och med alla till buds stående medel avvisar varje försök till kränkning av våra gränser. Vårt land måste visa vilja att värna om vår frihet och vårt oberoende. Det är min övertygelse att Sverige härigenom också gör fredens sak den största tjänsten. Men det är lika klart att vi svenskar inte iakttar någon ideologisk neutralitet. Sveriges folk sätter frihetens och demokratins grundsatser i första rummet, och det måste framgå också i Sveriges internationella beteende, inte minst inom de olika mellanfolkliga organisationerna. Enligt vår mening i moderata samlingspartiet bör det visa sig också i biståndspolitiken. I vad mån den alliansfria politiken kan kräva särskild återhållsamhet i politikernas offentliga yttranden eller utländska umgänge är något som var och en av oss måste bedöma själv. Vi moderater kan inte gå med på att det därvidlag skulle finnas något tolkningsföreträde för regeringen, än mindre för Olof Palme personligen. Herr Palme har själv genom uttalanden och aktiviteter på det internationella fältet, både som statsråd och i opposition, gjort anspråk på mycket vida marginaler. I den mån politiker från andra partier gör anspråk på samma handlingsfrihet, måste detta självfallet stå också dem fritt. Herr talman! Det finns även frågor som inte direkt berör alliansfriheten men där enigheten mellan de demokratiska partierna ändå är viktig. Dit hör det nordiska samarbetet och Sveriges deltagande i internationella samarbetsorgan som FN, OECD, GATT och Europarådet. Dit hör också arbetet för att hävda de mänskliga och medborgerliga rättigheternas helgd och arbetet för världens fred och för internationell — men inte isolerad svensk — nedrustning. Dit hör vidare arbetet för att främja den sociala och ekonomiska utvecklingen i de fattiga länderna och ge dem bistånd i nödsituationer. Och dit hör också arbetet för att främja en fri världshandel. Våra svenska politiska partier är ofta medlemmar av internationella sammanslutningar som arbetar för att främja bestämda politiska och sociala idéer. Detta samarbete är värdefullt. Vi moderater gör anspråk på samma aktning för de organisationer vi tillhör som exempelvis socialdemokraterna gör för sina. Men det måste, herr talman, också vara klart att svensk utrikespolitik skall bestämmas i Sverige. Visst är det naturligt och bra att samråda med meningsfränder i andra länder. Men om regeringen skall kunna göra anspråk på uppslutning kring sin utrikespolitik måste den inre svenska debatten och samrådet mellan de svenska demokratiska partierna komma i första rummet. Det är inte givet att vi skall behöva nå enighet om allt det som med större eller mindre rätt betecknas som utrikespolitik. Vi har i vårt parti i vissa frågor vår bestämda övertygelse, som vi vill arbeta för oberoende av vad andra tycker. Vi anser att fredsarbetet först och främst måste handla om hur man löser internationella konflikter. Vi anser att frihet och varaktig fred är oskiljaktiga begrepp och att de militära rustningarna runt om i världen är en följd av krigsriskerna, inte en orsak till dem. Vi anser att det är effektiviteten i vårt bistånd till utvecklingsländerna och inte biståndsanslagens andel av nationalprodukten som är viktigast. Vi moderater anser att man skall reagera lika starkt i fråga om övergrepp mot mänskliga rättigheter oberoende av var de äger rum. Avrättningar i Chile och avrättningar på Cuba är värda samma fördömande. Förtryck i Sydafrika och förtryck i Kampuchea är lika illa. För oss är stormakters övervåld mot mindre stater alltid oacceptabelt, oberoende av vilken stormakt som förgår sig. Det finns en rad utrikespolitiska frågor som bör ställas under debatt i vårt lilla fredliga land. I en del av dem tycks vi ännu ha svårt att bli ense. I andra frågor, särskilt sådana där Sverige har skäl att visa en mera direkt aktivitet, bör vi sträva efter att vara eniga. Ansvaret för det åvilar i främsta rummet regeringen. Den svenska grundlagen har genom utrikesnämnden skapat en, ur internationell synpunkt, ovanlig möjlighet till samråd mellan regering och riksdag - och mellan regering och opposition. Särskilt i de fall där man strävar efter enighet är det viktigt att utnyttja den möjligheten.

Grundlagen säger alltså att överläggningen skall ske ”före avgörandet”. Naturligtvis måste detta gälla det verkliga avgörandet. Det räcker inte att komma till utrikesnämnden i efterhand, sedan exempelvis statsministern eller utrikesministern genom ett eller annat ”utspel” bundit sin, regeringens eller kanske rent av landets prestige. Det här är inte oviktigt. Har regeringen i en viss fråga underlåtit att samråda med utrikesnämnden före det verkliga avgörandet, måste det rimligen bero på att saken inte bör anses vara av större vikt, eftersom grundlagen annars föreskriver samråd. Detta är en signal till både svensk och utländsk opinion. Då kan det inte heller vara tal om att kräva uppslutning från andra politiska partiers sida. Lika uppenbart är det naturligtvis att ingen uppslutning kan krävas av dem som under nämndens överläggningar anmält en från regeringens ståndpunkt avvikande mening. Herr talman! Regeringens utrikesdeklaration speglar dock den enighet som i mycket stor utsträckning råder mellan de demokratiska partierna om den svenska utrikespolitiken. Vårt parti kan instämma i mycket, om än inte i allt, som framhålls i deklarationen. Det är också av stor vikt att Stockholm står som värd för konferensen om förtroendeskapande åtgärder och säkerhet i Europa. Valet av konferensort innebär i någon grad ett erkännande åt den utrikespolitik som vi har bedrivit det senaste årtiondet. Det är ett mått på förtroende som också ställer krav på oss för framtiden. Stockholmskonferensen är en del av den vidare s.k. ESK-processen. Genom framsteg vad gäller militära och politiska säkerhetsåtgärder, ekonomiskt samarbete och arbetet för mänskliga rättigheter söker ESK-processen skapa en bestående och rättvis fredsordning i Europa. Trots påfrestningar har processen bestått under de händelserika åren sedan Helsingforsmötet 1975. Det är ändå ett tecken så gott som något på de deltagande nationernas gemensamma intresse för säkerheten i vår världsdel. Vi har från vårt parti ofta sagt att ESK-processens helhet måste bevaras. Den ena delen kan inte ses som isolerad från den andra eller den tredje. Erfarenheterna från 1970-talet lärde oss att avspänningspolitiken i längden blir resultatlös om den inte sätter sin prägel även på andra relationer mellan och inom de europeiska staterna. Arbetet för rustningskontroll och arbetet för de mänskliga frioch rättigheterna har bägge på sikt betydelse för freden. Den ena ambitionen får inte prutas bort till förmån för den andra. Under det gångna året har vi moderater hårt kritiserats för att vi har framhållit sambandet mellan fred och frihet och mellan krigsrisker och förtryck. Det var därför av stor betydelse att utriksutskottet och en enig riksdag i höstas slog fast dessa samband. Den enigheten måste nu föras vidare i praktisk politik. Om ett par år, 1986, kommer en ny konferens för uppföljning av ESK-processen att inledas i Wien. Intill dess är det naturligtvis vår förhoppning, som alla andras, att Stockholmskonferensen skall ha kunnat avsätta konkreta resultat. Låt oss också hoppas att de möten som vi sällan talar om men som är nog så intressanta ur internationellt perspektiv, nämligen mötena i Ottawa och i Bern om mänskliga rättigheter och mänskliga kontakter, skall leda till vissa resultat av betydelse för Europas framtid. Men vi skall ha klart för oss att det är farligt att ställa siktet för högt. Arbetet kommer att ta lång tid. Det kommer att drabbas av bakslag, om än tillfälliga. Resultatet kommer sannolikt inte alltid att motsvara förväntningarna i de högtidliga invigningstalen. Men man skall inte bli besviken för det. Om sten läggs på sten i ett noggrant och metodiskt arbete, blir resultatet ofta mer beständigt än resultatet av det hastverk som stundens ingivelser ibland kan fresta till. Stockholmskonferensen har nu tagit sin första paus. Inledningsskedet präglas av ett konkret förslag från västsidan, som utrikesministern nämnde, ett från Rumänien och ett från de neutrala och alliansfria staternas grupp. Öst var då ännu icke redo för en närmare precisering av sina ståndpunkter, vilket måhända är naturligt, eftersom man har haft ledarosäkerhet i Kreml sedan mitten av förra året. Den nya ledningen behöver rimligen en viss tid för att göra en förnyad prövning av sina utrikespolitiska ståndpunkter, särskilt på de områden där en sådan prövning är nödvändig. Utplaceringen av ett mindre antal robotar i Västtyskland, Storbritannien och Italien i slutet av förra året var utan tvekan ett stort — och, skulle jag tro, oväntat — utrikespolitiskt nederlag för Sovjetunionen. Dittills hade ju de sovjetiska SS 20-robotarna fått stå i ensamt majestät, med över 200 raketer riktade mot Europa, var och en med tre stridsspetsar och var stridsspets med en laddning tredubbelt starkare än Hiroshimabomben. Många förutspådde att NATO:s robotutplaceringar skulle leda till en säkerhetspolitisk istid i Europa. Men så har det inte blivit. De olika militära initiativ som Sovjet tog i Centraleuropa och Atlanten har inte lett till vare sig militära eller politiska reaktioner i väst. Mellan de bägge tyska staterna — i hög grad brännpunkten för det delade Europa — förefaller relationerna nu snarare att vara inne i en intressant fas av successiva närmanden. I ett bredare perspektiv inger detta förhoppningar, även om det inte är säkert att det framstår på samma sätt från sovjetisk utgångspunkt. Men samtal mellan de bägge supermakterna om nedrustning måste, även från sovjetiska synpunkter, rimligen förr eller senare framstå som oundvikliga. Det är i sammanhanget ett viktigt framsteg att MBFR-samtalen i Wien återupptagits och att bägge sidor tycks vara beredda att något modifiera sina positioner. Än mer betydelsefulla är de framsteg som gjorts, främst genom sovjetiska tillmötesgåenden, vid förhandlingarna i Genéve om ett globalt förbud mot kemiska vapen. Förhoppningsvis, herr talman, är detta tecken på ett mer förtroendefullt samtalsklimat mellan Washington och Moskva. Det finns efter år av mörker anledning till åtminstone en viss försiktig optimism, även om det också här kan ta sin tid innan vi ser några konkreta resultat. Herr talman! Utvecklingen i andra delar av världen kan inge både oro och tillförsikt. Läget i Mellanöstern är och förblir spänt. En försoning i Libanon förefaller mera avlägsen än någonsin, liksom ett tillbakadragande av främmande trupper från landet. Den amerikanska politiken förefaller i stor utsträckning ha misslyckats. I dag ligger hoppet om framsteg snarast i de försiktiga kontakter som tas mellan Jordanien, Egypten och den del av PLO som fortfarande står under ledning av Yasser Arafat. Att det förutsätts avgörande förändringar av den israeliska politiken främst när det gäller Västbanken står klart. Den nuvarande israeliska regeringens fastlåsning vid bosättningspolitiken kan enligt vår mening aldrig föra något gott med sig. Mellan Iran och Irak fortsätter det ömsesidiga massmord som kriget innebär. Nu tillgrips också, förefaller det i varje fall, kemiska vapen för att möta de anfallsvågor med barnsoldater som vi tidigare sett. Jag tror inte att vi ens i vår vildaste fantasi kan föreställa oss det fruktansvärda som där sker. Ansträngningarna att skapa fred har misslyckats, och utsikterna förefaller för dagen minst sagt mörka. Vi kan inte heller bortse från risken att konflikten sprider sig. I Afghanistan pågår, som utrikesministern nämnde, för femte året kampen mellan de stora sovjetiska ockupationsstyrkorna och de olika delarna av det nationella afghanska motståndet. År efter år har vi kunnat följa hur ett nationellt hjältedrama utspelas i landets berg och dalar. Fördömandena av ockupationen har i FN och andra fora varit massiva. De försiktiga tecken till sovjetisk vilja till förhandlingslösning som för något år sedan tycktes finnas har nu tyvärr blåst bort. I södra Afrika har de svarta frontstaterna Angola och Mogambique å ena sidan och apartheidstaten Sydafrika å den andra sträckt varandra händerna och lovat ett slut på den ömsesidiga destabiliseringspolitiken. Kanske — förhoppningsvis — medför de överenskommelserna vissa öppningar när det gäller ansträngningarna för att Namibia skall få självständighet; kanske förbättrar de också möjligheterna att göra något åt hungern i Zimbabwe och Mogambique. Det är också självklart att ett snabbt tillbakadragande av de ca 25 000 kubanska soldater som finns i Angola skulle vara ett positivt bidrag till denna process. I Centralamerika förbereds val — den 25 mars, om bara några dagar, i El Salvador, och den 4 november i Nicaragua, för att nu nämna de mest uppmärksammade. I bägge fallen finns det säkert anledning att sätta en del frågetecken. Men det viktiga är att själva valen visar en insikt om att problemen i denna del av världen kan lösas bara med fredliga och demokratiska medel. Vi stöder från vårt parti helt och fullt Contadoragruppens ansträngningar. För tio år sedan framstod Latinamerika i svensk debatt som en mörk kontinent, präglad av förtryck och militärjuntor. Bilden var orättvis då, och i dag är den alldeles felaktig. Under de senaste åren har Latinamerika tagit stora och betydelsefulla steg mot en fastare demokratisk utveckling. Argentina är självfallet det mest glädjande exemplet. Även i Brasilien pågår en långsammare förändring i riktning mot demokrati. I länder som Peru, Colombia, Venezuela och Equador sitter demokratiskt valda regeringar. I Chile vacklar diktaturen — dess tid tycks vara utmätt. Detsamma tycks, om man skall tro televisionen, gälla för Uruguay. Det finns all anledning för Sverige att ta fasta på den demokratiska utveckling som nu förefaller prägla denna kontinent. Den visar nämligen att diktatur kan ersättas av demokrati. De latinamerikanska stater som under 1983 tagit ett steg närmare demokrati har ett gemensamt drag. De har haft ett oberoende näringsliv, en relativt fri ekonomi och en fri handel. Än en gång har det bevisats att steget till demokrati är mycket kortare i dessa diktaturer. Det visar att vårt land måste arbeta för dessa värden och att arbetet för mänskliga rättigheter måste vara en avgörande del i vår utrikespolitik. Detta gäller även för vår egen världsdel, där vi med glädje kunnat hälsa Spanien, Portugal och Grekland välkomna i skaran av demokratiska nationer. När det gäller de socialistiskt styrda diktaturstaterna ser vi inga sådana ljusningar. Herr talman! Jag inledde med att påminna om hur utrikesproblemen under de senaste åren trängt sig på oss med en kraft vi måhända var ovana vid. Jag tänker självfallet på den ubåtskris som präglat vår säkerhetspolitik och därigenom betydande delar av vår utrikespolitik sedan hösten 1981, den dag då en rysk ubåt strandade i Gåsöfjärden. Åren 1980-1982 kränktes Sveriges territorium vid ett stort antal tillfällen av främmande ubåtar. Ubåtsskyddskommissionen, som på regeringens uppdrag — men med ett oberoende ansvar — studerade frågan, ansåg sig också kunna fastställa ubåtarnas ursprung. Jag skall citera vad ubåtsskyddskommissionen skrev.

I omfattning, inriktning och utrustning skiljde de sig knappast på något avgörande sätt från kränkningarna under 1982. Sedan 41 dygn pågår nu spaning mot ”främmande undervattensverksamhet” inom Karlskronaområdet. Indikationerna är fler till antalet och till sin kvalitet minst lika säkra som de från 1982. Men då, under Hårsfjärdsincidenten i oktober 1982, slog statsminister Palme fast att fftämmande ubåtar trängt in i Hårsfjärdsområdet. Det hävdas på sina håll att det inte går att dra några politiska slutsatser av de ubåtskränkningar som ägt rum under t.ex. perioden sedan sommaren 1982. Det är, enligt min mening, en felaktig och alldeles omöjlig slutsats. Vi måste inse, vare sig vi vill eller inte, att vi står mitt i en allvarlig säkerhetspolitisk kris. Våra militära resurser är — trots beundransvärda insatser av försvarets personal — ännu så länge otillräckliga. Våra politiska och diplomatiska insatser respekteras inte, måhända därför att även de bedöms som otillräckliga. Det senaste årets ubåtskränkningar förändrar inte i sak de slutsatser som ubåtsskyddskommissionen drog, men när kränkning läggs till kränkning, innebär detta en upptrappning av den politiska utmaningen mot vår neutralitet och vår territoriella integritet. Därmed ökar också betydelsen av hur vi svarar politiskt. Våra reaktioner i dag kan avgöra trovärdigheten för vår vilja att hävda vår territoriella integritet i morgon. Regeringens kraftiga diplomatiska protest till Sovjetunionen den 26 april 1983 följdes av en nedfrysning av de officiella förbindelserna mellan de bägge länderna. Det var ett naturligt inslag i den strategi regeringen, med oppositionspartiernas stöd, valde. Besöksutbyte på ministernivå frystes ånyo. Under hösten uttalade statsministern att förbindelserna kan normaliseras först när vi är säkra på att kränkningarna upphört. Detta var då — i höstas — den svenska linjen. Men kränkningarna fortsatte. I december i fjol sade försvarsministern: ”ÖB konstaterar att fftämmande ubåtsverksamhet har förekommit under hösten såväl på svenskt territorialhav som på svenskt inre vatten. Enligt ÖB har minst tre fall av kränkningar ägt rum under hösten. I ÖB:s rapport finns en rad andra observationer. Det kan alltså inte uteslutas att svenskt sjöterritorium utsatts för ytterligare kränkningar.” Trots detta signalerade regeringen en ändrad attityd. Normaliseringen sågs som alltmer angelägen. Svårigheterna att bevisa den nationella identiteten på en enstaka inträngande ubåt, och att uttalanden om nationalitet därför inte gjordes, togs till intäkt för en normalisering. Det hävdas ofta i debatten att vi inte kan diplomatiskt agera mot Sovjetunionen, eftersom bevis om sovjetiskt ansvar för de senaste kränkningarna saknas. Jag delar denna uppfattning. Men jag ser därför inget skäl för att i stället nu ta aktiva och ensidiga svenska initiativ. Vi moderater har avrått från att vid denna tidpunkt fullt ut normalisera de politiska förbindelserna med Sovjetunionen. Vi menade att detta kan tolkas som brist på fasthet i våra politiska reaktioner mot kränkningar, kränkningar som förvisso visar på en betydande uthållighet från den andra sidan. Karlskronakränkningen fick oss moderater att föreslå regeringen att åtminstone uppskjuta sin inbjudan till den sovjetiske jordbruksministern tills någon form av klarhet om händelserna därnere vunnits. Detta tillbakavisades av den svenska regeringen. Herr talman! Det formella beskedet om normalisering av de politiska förbindelserna efter ubåtskränkningarna lämnades till Sovjetunionen mitt under vår största ubåtsskyddsoperation någonsin, i varje fall i fredstid. Det var ett onödigt steg. Ingen hade kunnat klandra regeringen om den hade väntat. Det fanns inga avtal eller överenskommelser som hade rubbats. Steget var helt och hållet vårt, till tidpunkt såväl som till innehåll. Herr talman! Låt oss göra ett tankeexperiment. Vi har nu beslutat att fullt ut normalisera förbindelserna med en annan stat. Om, herr talman, det nu är denna stats militärmakt som opererar i Karlskronaområdet, vilka slutsatser om Sveriges politiska motståndskraft drar då den statens politiska och militära ledning? I detta ”om” ligger faror för respekten för Sveriges vilja att med alla medel hävda sin neutralitet och sin territoriella integritet. Vi moderater begär inte att regeringen på grundval av detta ”om” skall göra några aktiva insatser riktade mot någon stat. Men för Sveriges skull begärde vi att regeringen, på grundval av detta ”om”', skulle undvika att själv ta initiativ som faktiskt icke behövde tas. Den distinktionen borde vara klar. Jag vet, herr talman, att den distinktionen har uppfattats i vår omvärld. Herr talman! Det är också viktigt att söka nå klarhet i vem och vad som oinbjudet besökt — och kanske fortfarande besöker — vattnen utanför Karlskrona. Regeringen får inte fälla uttalanden som kan uppfattas som försök att förringa spaningsarbetet. Jakten måste självfallet pågå så länge försvaret anser det meningsfullt. Ubåtsskyddskommissionen gjorde förra gången den arbetade en viktig insats. Den visade också att regering och opposition i samförstånd kan göra viktiga insatser när vårt lands säkerhet kräver det. Överenskommelsen om extra anslag till försvaret som träffades i förra veckan visade på samma vilja att nå samförstånd i viktiga frågor. Genom att återinkalla ubåtsskyddskommissionen har regeringen möjlighet att ånyo visa ärlig vilja till säkerhetspolitiskt samarbete och samförstånd. Sverige behöver det i dag.

Herr talman! Målet för vår utrikesoch säkerhetspolitik är ytterst att bevara vårt lands oberoende. Men det är också att i fred lika väl som i krislägen trygga vår nationella handlingsfrihet politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Bara därmed blir det möjligt att på demokratisk grund utveckla det svenska samhället efter de svenska medborgarnas egna värderingar. Nationell säkerhet och trygghet är en förutsättning för att de enskilda medborgarna skall känna personlig trygghet. Men säkerhetspolitiken har — som vi vet — också en vidare målsättning, nämligen att i samarbete med andra länder bidra till en fredlig utveckling i världen, till minskade rustningar, till utjämning av motsättningar och till större inbördes förståelse och mer jämlika förhållanden. Den har till mål att verka för internationell solidaritet och för en värld, där även små stater kan hävda sina intressen. Allt detta råder det också, nu liksom tidigare, i sak bred enighet om. Det gäller de politiska partierna. Men det gäller också medborgarna i gemen. Svensk utrikesoch säkerhetspolitik har en stark folklig förankring genom bl.a. folkrörelsernas breda internationella engagemang, frivilligorganisationernas stora omfattning inom försvaret och den allmänna värnplikten. Denna grundläggande enighet gäller också bedömningen att Sveriges grundläggande intressen även i framtiden bäst gagnas av den alliansfria politiken i fred, syftande till neutralitet vid en eventuell kris eller krig i vår omvärld. Jag menar att det ändå finns anledning att då och då påminna om dessa grundläggande förhållanden. Utrikesministern gjorde det också. Det finns nämligen i dag i den svenska utrikesdebatten — på samma sätt som i den inrikespolitiska debatten — en benägenhet att mer betona det som skiljer än det som förenar. Men i omvärldens bedömning av vad Sverige vill och vad Sverige förmår spelar det en mycket stor roll, om partierna och olika medborgargrupper kan visa att de håller ihop i dessa helt avgörande frågor. Enighet när det gäller t.ex. vårt försvar kan inte mätas i pengar. Men kunde den det, skulle det röra sig om stora belopp. Det jag nu har sagt betyder inte att jag är emot utrikespolitisk och säkerhetspolitisk debatt. Finns det meningsskiljaktigheter mellan de politiska partierna eller mellan andra grupperingar, skall man givetvis redovisa dessa. Men det ligger inte i landets intresse att någon ger intryck av större motsättningar än vad det i verkligheten finns. Det borde inte heller ligga i något partis intresse att handla så. Det finns i internationell politik trots allt större risker för missförstånd och med missförstånd än i inrikes sammanhang. En anledning är helt enkelt att iakttagare utomlands aldrig kan få den snabba och detaljerade information som vi själva får genom TV, radio, tidningar och andra kanaler. Herr talman! Säkerhetspolitiken har många olika komponenter. Det gäller att utifrån rådande förhållanden åstadkomma en samverkan mellan främst utrikespolitiken, försvarspolitiken, vår politik i internationella nedrustningsfrågor, handelspolitiken och biståndspolitiken. Vad det i dag gäller är bl.a. att genom en aktiv utrikespolitik göra klart för alla i vår omvärld, att Sveriges bestämda vilja att försvara sig och självt bestämma över egna angelägenheter inte har påverkats av att vår del av världen på ett helt annat sätt än tidigare har dragits in i det storpolitiska spänningsfältet. Det gäller att göra klart, att det heller inte har påverkat vår del av ansvaret för att vidmakthålla stabilitet och lugn i Norden. Det gäller att efter vår förmåga söka bidra till att avspänningsprocessen kommer i gång igen. Det gäller att medverka till att ge FN och andra internationella organ styrka och kraft att upprätthålla respekt för ingångna överenskommelser och utveckla mer av en internationell rättsordning. Försvarspolitiskt gäller det bl.a. att kunna följa upp denna utrikespolitiska handlingslinje genom att kunna avvisa de inkräktare som redan i fred visar intresse för vårt territorium, kanske för att sätta oss på prov men troligast för att rekognoscera områden och försvarsanläggningar som skulle kunna bli av betydelse i ett krig. Ubåtskränkningarna visar vad det här är fråga om. Men vi måste vara medvetna om att svenskt territorium också visas intresse från landbacken, från luften och från rymden. På nedrustningsområdet gäller det för svenskt vidkommande att genom olika konkreta initiativ och krav medverka till att förhandlingar och diskussioner på nytt kommer i gång i olika internationella nedrustningsfora. Utrikesministern redovisade i sin deklaration ett antal sådana regeringsinitiativ, som vi i centern ställer oss bakom. I många fall rör det sig om en uppföljning av initiativ som togs av de regeringar i vilka centern medverkade. Handelspolitiskt gäller att fortsätta att bilda opinion för en fri handel över nationsgränserna. Utan en sådan öppenhet försämras möjligheterna att uppnå den ekonomiska återhämtning som är helt nödvändig för att driva tillbaka massarbetslösheten och för att klara omställningarna till en ny konkurrenssituation och nya betingelser. Det blir också allt viktigare med internationellt samarbete i miljöfrågor. Försurningen är bara ett exempel — nedsmutsningen av haven ett annat. Biståndspolitiskt gäller det att göra klart både för svensk allmänhet och för en internationell opinion att en förstärkning av tredje världens köpkraft utgör en av många förutsättningar för en verklig ekonomisk återhämtning. Det gäller också att göra klart hur fördjupade ekonomiska klyftor mellan rika och fattiga länder kan leda till nya politiska och militära spänningar. Den socialdemokratiska regeringen har ibland gett intryck av att vara beredd att tunna ut försvarsinslaget i säkerhetspolitiken och försöka kompensera det genom ökade politiska insatser. Varje mera betydande konkret ställningstagande på försvarsområdet har dock lett till att den socialdemokratiska regeringen följt upp den traditionella försvarspolitiken. Den negativa inställningen till flygplanet JAS under socialdemokraternas tid i opposition övergick i regeringsställning till att socialdemokraterna i allt väsentligt konfirmerade det beslut som hade fattats av den tidigare ickesocialistiska riksdagsmajoriteten. De olika förstärkningarna av ubåtsskyddet har genomförts i enighet. Socialdemokraterna tog själva initiativ till överläggningarna om hur man skulle trygga genomförandet av 1982 års försvarsbeslut, när devalveringen och uppgången i dollarns värde ledde till ändrade förutsättningar. Socialdemokraterna har därefter — i likhet med övriga partier — verkligen också bjudit till för att få en uppgörelse till stånd. Socialdemokraterna bör givetvis harangeras för att till slut ha tagit en realistisk ställning. Men det är samtidigt svårt att undgå ett intryck av socialdemokratisk kluvenhet, för att inte säga förvirring. Det blir i längden påfrestande, inte bara för det socialdemokratiska partiet självt utan också för nationen, om det största partiet ständigt känner sig behöva tillfredsställa två opinioner, först en i sin propaganda i valrörelsen och sedan en annan i sitt handlande. Herr talman! Det finns all anledning för varje svensk regering att driva och utveckla en aktiv utrikespolitik. Men det skulle vara till stor skada för trovärdigheten i vår samlade säkerhetspolitik om det skedde på bekostnad av försvarsinslaget. Ubåtskränkningarna har även i det fallet visat vad det är fråga om. Både avslöjandet av ubåt 137 år 1981 och ubåtskränkningarna i Hårsfjärden 1982 följdes upp med starkast tänkbara politiska reaktioner. Ändå har kränkningarna fortsatt. Vi vet fortfarande inte, om de senaste fridstörarna har kommit från samma håll. Principiellt spelar det inte heller någon roll. Det som vi måste ta fasta på är att diplomatiska reaktioner inte har varit tillräckliga. Vi måste kunna sätta tillräcklig militär kraft bakom orden, om vi skall kunna hoppas på att få vara i fred. Försvaret har ännu inte all den utrustning man behöver för att kunna bedriva ubåtsjakt på det sätt man önskar. Men genom de beslut som fattats tillförs försvaret nu successivt nya och effektivare vapen och annan utrustning. Det är mycket oroande att ftämmande makt av allt att döma opererar djupt inne i ett av våra viktigaste militära skyddsområden. Herr talman! Det viktigaste just nu är att Sverige sätter in alla tillgängliga resurser för att försöka bringa klarhet i vad som har hänt och händer i Karlskrona. Det är också sådana direktiv försvaret har fått. Det har jag blivit förvissad om, liksom jag är förvissad om att försvaret gör sitt yttersta för att nå resultat och vinna klarhet. Ingen — vare sig här hemma eller i vår omvärld — skall kunna sväva i tvivelsmål om vår vilja och beslutsamhet att efter yttersta förmåga hävda våra gränser och vårt territorium. Den fyrpartiöverenskommelse som träffades i förra veckan om försvaret gör det möjligt att i allt väsentligt fullfölja 1982 års försvarsbeslut trots de ändrade ekonomiska förutsättningarna. Detta beslut innebar i sig att Sverige inte ökade sina försvarsinsatser i samma utsträckning som länderna i vår närhet. Än mindre har Sverige följt med i stormakternas höjning av försvarsnivån. Uppgörelsen innebär att det nu finns förutsättningar att genomföra ytterligare förbättringar av ubåtsskyddet. Flygvapnet får möjligheter att behålla de tre Drakendivisioner som har varit i fara och som betyder så mycket för den svenska gränsövervakningen från luften. Överenskommelsen ger också möjligheter att skaffa den bättre beväpning till Viggen som har varit planerad. Herr talman! Som jag redan betonat har emellertid fyrpartiöverenskommelsen ett värde därutöver. Därför vore det bra om denna överenskommelse också blev inledningen till en period av mindre partipolitisk konfrontation i utrikesoch säkerhetspolitiken än den som vi har upplevt de senaste två åren. Internationellt fortsätter förhållandet mellan supermakterna att präglas av misstro och spänning. Det finns på samma sätt som tidigare en strävan att stärka de egna maktpositionerna och få ett militärt övertag. Så länge detta består riskerar man ständigt ökade rustningar. Men supermaktskonflikten — liksom de många regionala konflikterna runt om i världen, som är mer eller mindre förbundna med supermaktskonflikten — rymmer också ideologiska motsättningar, rivalitet om råvaror och försörjningskällor. Alla lider samtidigt alltmer av att rustningsbördan ekonomiskt sett har blivit så tung. Som utrikesministern beskrev gick under hösten alla bilaterala nedrustningsförhandlingar mellan Sovjetunionen och USA i stå. Förhandlingarna om såväl kärnvapen som konventionella vapen bröt samman eller uppsköts på obestämd tid. I stället skärptes spänningen, bl.a. som en följd av att NATO gjorde allvar av sitt beslut att börja utplaceringen av nya kärnvapen i Europa. När det nya året började utgjorde därför Stockholmskonferensen om förtroendeskapande åtgärder i Europa enda naturliga forum för direkta kontakter mellan USA och Sovjetunionen. Förhoppningar knöts inte minst till att själva öppnandet, med deltagande av de 35 ländernas utrikesministrar, skulle bidra till en begynnande islossning. Glädjande nog ledde också samtalen i Stockholm mellan USA:s och Sovjetunionens utrikesministrar till en preliminär överenskommelse om att återuppta förhandlingarna om reduktion av de konventionella styrkorna. Förhandlarna har också just i dagarna på nytt satt sig kring förhandlingsbordet i Wien. Stockholmskonferensen som sådan har ett mycket begränsat mandat. Det var inte heller att vänta att inledningssessionen, som just har avslutats, skulle ge några mer påtagliga resultat. Vad man främst kan hoppas på är att Stockholm kan fortsätta att vara den kontaktpunkt mellan stormakterna som annars i så hög grad saknas i dag. Det finns samtidigt anledning att ställa in sig på en fortsatt avvaktande hållning från konferensens deltagare. Den nya ledningen i Sovjetunionen vill troligen pröva sig fram så länge det inte finns några klara tecken på hur det kommer att gå i det amerikanska presidentvalet. Ledningen i Moskva är också i högsta grad upptagen av egna problem, inte minst på det ekonomiska området. I det rådande internationella klimatet kommer små länder som Sverige säkert att även i fortsättningen ha svårt att vinna gehör för sina ansträngningar att påskynda nedrustning och avspänning. Men det får aldrig leda till att vi som enskilda medborgare eller som politiska beslutsfattare ger upp. Ingen uppgift är i dag mera angelägen än att bygga för fred. I den uppgiften har också alla beslutsfattare ett brett folkligt stöd, både från fredsrörelsen och från andra håll. Risken är i stället att brist på initiativ och uteblivna framsteg helt skall omintetgöra tilltron till supermakternas förmåga att vrida utvecklingen rätt igen. Skulle denna tilltro, detta hopp, släckas riskerar vi att människorna grips av vanmakt — ja, rent av skräck för kärnvapenkrigets fasor. Trots att vi befinner oss så nära denna punkt är det knappast möjligt att fatta vad ett kärnvapenkrig skulle innebära. Till de initiativ som under dessa omständigheter stött på patrull hör den svenska regeringens förfrågan om intresset för en kärnvapenfri korridor i Europa. Detta initiativ ansluter annars väl till tankar som har förekommit i både öst och väst. Även om regeringen inte har gett någon helt fullständig redovisning är det klart att det svenska initiativet fick ett svalt mottagande. Orsaken är säkert delvis den internationella situationen. Men man kommer heller inte ifrån att den märkliga handläggning som frågan blev föremål för inom den svenska regeringen spelade en stor roll. Inte heller när det gäller frågan om en kärnvapenfri zon i Norden kan man vänta sig några mera påtagliga och snabba framsteg under nuvarande förhållanden. Det innebär inte att Sverige behöver förhålla sig overksamt. Statsministern angav i somras i ett tal i Helsingfors vissa grundelement som enligt regeringens uppfattning kan och bör ingå i ett zonarrangemang. Utrikesministern upprepade nu en del av detta i regeringens deklaration. Statsministerns tal återspeglade i sin tur riktlinjer som riksdagen tidigare hade lagt fast. Ett enhälligt utrikesutskott återgav i sin tur i nedrustningsbetänkandet vid jultiden förra året med gillande vad statsministern hade sagt. Trots det höga tonläge och trots de delvis yviga formuleringar som tidvis använts i diskussionen har alltså glädjande nog enigheten visat sig bestå även i zonfrågan. Den svenska trovärdigheten i nedrustningssammanhang är stark. I ett avseende skulle vi dock kunna stå ännu starkare, nämligen om sambandet mellan den fredliga användningen av kärnkraft och atomvapenspridningen vann allmänt erkännande i vårt land och Sverige kunde handla efter det. Centern står fast vid sin linje: förbud mot uranbrytning i Sverige, förbud mot utförsel av reaktorteknologi, direktlagring och icke upparbetning av utbränt kärnbränsle samt intensifierad forskning om säkrare lagringsmetoder. Med en sådan inhemsk handlingslinje skulle Sverige kunna lämna ytterligare aktiva bidrag till att förhindra kärnvapenspridning. Herr talman! Som utrikesministern framhöll i sin deklaration försvårar misstron mellan supermakterna också en lösning på många av de regionala konflikter som pågår runt om i världen. Det finns också anledning att notera att dessa i flera fall fått inslag av brutalitet, flyktingproblem, nöd och lidande för civilbefolkningen, något som håller på att sänka hela folk till fattigdom och djup misär för lång tid framåt. I Sydafrika är brutaliteten inbyggd direkt i samhällssystemet. Apartheid kan bara upprätthållas med våld och förtryck. Likväl kan man inte räkna med att den vita regimen frivilligt är beredd att uppge ens delar av detta avskyvärda system. Förr eller senare kommer det att leda till nya urladdningar. Inte minst de ekonomiska bekymren har satt de s.k. frontstaterna under ytterligare sydafrikansk press. I t.ex. Namibia kommer därför säkert förhalningspolitiken att fortsätta. Det möte med frontstaternas utrikesministrar som skall hållas i Stockholm på inbjudan av alla de nordiska länderna bör kunna ge värdefull information om den allt tragiskare situationen i hela Brutalitet, nöd och misär gäller i hög grad också för situationen i Libanon, där de internationella vaktstyrkorna inte har förmått dämpa den oresonliga kampen mellan parterna. Tvärtom har den utländska inblandningen bidragit till att ytterligare splittra. Den s.k. försoningskonferens som pågått i Luzanne har dess värre avslutats utan något som helst resultat. Brutalitet kännetecknar också i högsta grad striderna mellan Iran och Irak. Krigshandlingarna har här kraftigt intensifierats med omfattande militära förluster som följd. Men brutaliteten och kränkningarna av mänskliga rättigheter griper mycket djupare än så. Barnsoldater skickas ut på stridsfältet. Civila mål bombas med stora umbäranden och lidanden för civilbefolkningen som följd. Det förekommer uppgifter om användning av kemiska stridsmedel. Herr talman! Det får inte finnas några speciella omständigheter som hindrar eller avhåller den svenska regeringen från att rikta uppmärksamheten på och fördöma kränkningarna av de mänskliga rättigheterna också i denna del av världen.

Herr talman! Sveriges gränser kränks av främmande makt. Det har hänt vid upprepade tillfällen under fyra års tid. Det är fastlagt att Sovjetunionen vid två tillfällen har varit ansvarig för de illegala intrången på svenskt inre vatten. Vilket än syftet med dessa kränkningar är, utgör de en utmaning mot svensk neutralitetspolitik. För omvärldens tilltro till denna är det viktigt att ingen möda sparas i försöken att uppspåra, avslöja och sätta stopp för inkräktarna. Vilken upplösningen än blir kan den komma att få konsekvenser för den svenska säkerhetspolitiken. De politiska direktiven till försvaret måste vara entydiga. Det är viktigt att i Karlskrona inte bara identifiera en inkräktare utan också om möjligt säkerställa bevis som kan utgöra tillräckligt underlag för politiska åtgärder. Det blir ett mycket tålamodskrävande arbete. Den svenska försvarsmakten, med de många människor som är engagerade i sökandet i Karlskrona, har vårt fulla stöd. De måste ges den tid de behöver för att klara sina utomordentligt svåra uppgifter. Ett sätt att bevara tilltron till den svenska säkerhetspolitiken är att ha ett starkt försvar. Från folkpartiets sida finner vi det därför tillfredsställande att de fyra demokratiska partierna i förra veckan kunde enas om att i huvudsak kompensera försvaret för de valutakursförändringar och prisstegringar som ägt rum sedan det senaste försvarsbeslutet. Uppgörelsen innebär bl.a. att handlingsfriheten behålls för att kunna bevara de tre Drakendivisionerna, att jaktrobotar kan beställas och att ubåtsskyddet ytterligare förstärks, dvs. det sakliga innehåll som folkpartiet hela tiden velat genomföra. Med den utmaning som svensk neutralitetspolitik utsätts för är det viktigt att beslut om försvaret kan tas i enighet. Den svenska neutralitetspolitiken är väl förankrad bland människorna. Detta är en värdefull tillgång för ett litet neutralt land, beläget mellan de båda militärallianserna i öst och väst. Att upprätthålla neutralitetspolitiken är för Sverige ett sätt att bevara landets frihet, oberoende och demokratiska styrelseskick. Definitionen av den svenska neutralitetspolitiken har alltsedan diskussionerna om ett skandinaviskt försvarsförbund på 1940-talet legat fast: alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Den svenska neutralitetspolitiken förutsätter ett starkt försvar. Detta innebär att politiken syftar till att hålla Sverige utanför en eventuell militär konflikt. Den svenska neutralitetspolitiken är inte bara till nytta för Sverige — den är också till gagn för avspänningen i vår del av världen. Det får inte råda någon tvekan om att Sverige i händelse av krig kommer att förbli neutralt. Detta kräver bl.a. att vi även i fredstid måste kunna hävda våra gränser gentemot den eller de stater som inte respekterar Sveriges territorium. Det måste vara klart för alla fftämmande makter att hela det svenska folket står bakom den neutralitetspolitik som statsmakterna har lagt fast och att vi är beredda att försvara oss om så skulle behövas. Det är därför beklagligt att både enskilda politiker och partier söker utnyttja utrikespolitiken i försök till inrikespolitiska vinster. Utrikespolitiken gäller ytterst värnet av Sverige som fri, oberoende och demokratisk stat och måste bedrivas under ansvar och med fasthet och kontinuitet. Socialdemokraterna har alltsedan sitt regeringstillträde i oktober 1982 haft svårt att koordinera utrikespolitiken. Den har dessutom bedrivits med nonchalans. Det må stå statsministern fritt att själv utforma den svenska utrikespolitiken, hur förargligt det än måste kännas för utrikesministern. Men det allvarliga är att utrikespolitiken har skötts på ett sådant sätt, att det utomlands kan ge intryck av att den traditionella enigheten i Sverige inte längre råder. Dessutom kan tvära kast i vår utrikespolitik undergräva våra möjligheter att verka i internationella sammanhang. Nya teorier om den aktiva svenska neutralitetspolitiken har lanserats. Initiativ på det säkerhetspolitiska området har tagits utan de förberedelser som krävs för att nå enighet. Budskapen från de ansvariga i regeringen vad gäller innehållet i ett eventuellt avtal om en kärnvapenfri zon i Norden har varit motsägelsefulla och luddiga. Detta är bara några exempel på hur en oskicklig utrikespolitik hotar det samförstånd som krävs för att neutralitetspolitiken skall vinna trovärdighet inom och utom Sverige. Det är utomordentligt viktigt att budskapen från Sverige på det utrikespolitiska området inte ger utrymme för den minsta tvekan. Neutralitetspolitiken måste utformas med konsekvens och fasthet. Det är nödvändigt att politikerna agerar så att den folkliga förankringen och enigheten kring den svenska utrikespolitiken bevaras. Självfallet innebär inte detta att utrikespolitiken inte skall kunna diskuteras. I en fungerande demokrati kan inte något område vara tabubelagt för debatt. Olika uppfattningar och bedömningar måste få komma till uttryck även på det utrikespolitiska området. För oss politiker gäller det då både att kunna tiga när så behövs och att kunna tala i rätt ögonblick. Detta kräver i sin tur eftertanke, gott omdöme och förmåga att låta landets intressen gå före partipolitiska hänsyn. Så bevaras den folkliga förankringen och därmed grunden för en framgångsrik svensk neutralitetspolitik. Den svenska neutralitetspolitiken hindrar inte heller att Sverige tar ställning i kontroversiella internationella frågor. Var än förföljelse, förtryck och förnedring av människor äger rum måste detta fördömas. Denna kritik kan aldrig begränsas till enskilda händelser. Den måste framföras med kraft och konsekvens varhelst på jorden —i vår närhet eller långt borta — människovärde och mänskliga rättigheter förtrampas. Kritiken måste riktas mot alla diktaturer, oberoende av den ideologi med vilken de söker berättiga sitt förtryck. I Polen har militären tagit makten. Med stöd från Sovjetunionen blev Polen över en natt en militärdiktatur. Hotet mot de kommunistiska makthavarna hade sitt ursprung i en folklig rörelse som fristående från statsapparaten organiserade arbetarna, ett hot som ansågs kräva undantagstillstånd och ännu hårdare förtryck. Det enda polackerna begärde var att tillerkännas de rättigheter som fanns lagfästa i den polska konstitutionen. Solidaritet blev namnet på den rörelse som de många människorna av egen fri vilja bildade. En sådan rörelse är alltid ett hot mot ett totalitärt samhällssystem. Vi får inte förtröttas i vårt stöd av Solidaritet och av den polska kyrkan. En sak är klar: Krucifixet kan aldrig besegras av hammaren och skäran. Även i Turkiet härskar militärerna. De ofria val som där har genomförts visar bara att generalerna vill behålla den politiska makten i landet. De försök till demokratisering som har gjorts kan inte dölja att förtrycket fortsätter. Den sovjetiska ockupationen av Afghanistan är nu inne på sitt femte år. Det uttalade sovjetiska motivet för att invadera Afghanistan, att landet hotades utifrån, saknar all trovärdighet. Det rör sig om en stormakts övergrepp på en liten alliansfri nation. Invasionen är en politik i klar motsättning till de fredssträvanden som den sovjetiska regeringen gärna säger sig stå för och urgröper trovärdigheten i den ryska statsledningens deklarationer. Krossandet av Afghanistan har allvarligt försämrat klimatet mellan stormakterna. Den sovjetiska ockupationsarmén fortsätter att sprida död och terror i Afghanistan. De sovjetiska ledarna stärker greppet om strategiska punkter och vägar i det ockuperade landet. I vissa delar av Afghanistan har den sovjetiska ockupationsmakten inriktat sig på att utplåna alla förutsättningar för fortsatt bebyggelse. Flyktingströmmen har ökat. Det kan enligt vissa uppgifter röra sig om sex miljoner människor. Förmodligen är det världens största flyktingproblem. I Argentina har folkviljan vunnit stora framgångar. Efter att ha styrts av generalerna har landet nu fått en folkvald president. Argentina har klarat den svåra omställningen från diktatur till demokrati. I Nicaragua har en revolutionär rörelse med bred förankring i olika folkgrupper lyckats skapa förutsättningar för en demokratisk samhällsut veckling. Nicaragua skulle kunna bli ett land, där ledarna överlåter makten till demokratiskt valda organ. Det är den utveckling vi hoppas på och som vi alla vill underlätta. En förutsättning för en sådan utveckling är att pressoch mötesfrihet snarast införs, att alla politiska partier ges lika möjlighet att verka inom landet samt att i valen i november alla röstberättigade ges möjlighet att rösta utan fruktan och utan tvång och med full valhemlighet. Grundorsakerna till svårigheterna i Nicaragua är — som i så många andra u-länder — de ekonomiska och sociala förhållandena. De är ofta ett resultat av årtionden av envälde och förtryck. Det är oroande att de ansvariga för den amerikanska utrikespolitiken inte förstått eller inte vill förstå detta. Därför kan också den amerikanska politiken få motsatt effekt mot vad den säger sig vilja uppnå. I dag är det 24 år sedan händelserna i Sharpeville. Den vita rasistregimens dödsskjutningar den dagen har i hög grad blivit symbolen för den raspolitik som bedrivs i Sydafrika. Mot alla kristna och humanistiska värden anser sig de vita i detta land ha rätten att förtrycka och döda människor endast därför att de har en annan hudfärg. Det är viktigt att Sverige ger sitt stöd till de svartas kamp för frihet och demokrati. Särskilt gäller det i dessa dagar, då Sydafrika med militära attacker och ekonomiska påtryckningar har tvingat frontstaterna att drastiskt minska sitt stöd till de svartas kamp i Sydafrika. Ett uttryck för vår solidaritet är lagen om investeringsförbud i Sydafrika och Namibia. Ett sådant förbud har starkt stöd från de svartas organisationer, som under svåra förhållanden — ofta i exil — arbetar för en förändring i Sydafrika. Det är viktigt att denna lag blir så effektiv som möjligt. Det är därför nödvändigt att den nu pågående utredningen om investeringar i Sydafrika också prövar frågan om den dispensmöjlighet som nu finns i lagen skall avskaffas. Få områden i världen har som Mellersta Östern drabbats av krigets många fasor: bombningar, terror och massmord. Under de senaste månaderna har vi sett hur Libanon, en gång en blomstrande stat vid Medelhavet, har slitits i stycken. Efter hårda strider mellan konkurrerande grupperingar i landet — med olika religiös och politisk bakgrund — och militär inblandning av främmande makter ligger nu stora delar av huvudstaden och landet i ruiner. Denna konflikt utgör också ett hot mot världsfreden. För att skapa fred och stabilitet i området är det viktigt att man finner en lösning som tillgodoser de många olika intressena i landet. En förutsättning för detta är att utomstående avstår från att intervenera politiskt eller militärt. Det är vår förhoppning att dödläget i förhandlingarna skall brytas och Libanon ges en möjlighet att enas och få en framtid i fred. Folkpartiets ordförande, Bengt Westerberg, talade för en månad sedan i Göteborg om Israel, freden och antisemitismen. Han pekade på att Israel fortfarande är den enda demokratin i hela Mellersta Östern. Medan motståndare till regeringarna i arabländerna ofta hamnar i fängelse, hamnar folk ur oppositionen i Israel i parlamentet. Att Israels existens är en kärnfråga i konflikten i Mellersta Östern betyder inte att det är den enda viktiga frågan. Fred i denna del av världen förutsätter bl.a. att palestinierna får en egen statsbildning. Hur Israels säkerhet skall tryggas, hur gränserna skall dras och hur palestiniernas rättigheter skall tillgodoses måste fastställas genom förhandlingar. En palestinsk statsbildning måste leva i fred med och bredvid Israel, inte i krig med eller på ruinerna av Israel. Shahens fall i Iran hälsades av många med stor tillfredsställelse. Den regimens åsidosättande av de mänskliga rättigheterna och förföljelse av oliktänkande hade mötts med avsky. Men det är tragiskt att behöva konstatera att sedan Khomeini störtade shahen har utvecklingen mot förtryck och mänsklig förnedring blivit allt värre. Det gäller inte bara förföljelse av politiskt oliktänkande. Kvinnorna har berövats möjlighet att delta i samhällsarbetet på lika villkor med männen. Avrättningar efter summariska rättegångar — om alls några — verkställs för politiskt och religiöst oliktänkande, för äktenskapsbrott, homosexualitet och för ohörsamhet mot det islamiska prästerskapets påbud. Sverige får aldrig förtröttas i sin kritik mot det iranska samhällssystemet, som på många sätt fört landet flera århundraden tillbaka. Vilket skäl som ligger bakom regeringens motvilja att kritisera regimen i Iran, när den så uppenbart åsidosätter grundläggande mänskliga rättigheter, är svårt att förstå. Statsminister Palme anser sig kanske genom sitt medlaruppdrag i kriget mellan Irak och Iran inte böra uttala sig. Men vad har Sveriges utrikesminister att säga? Alla krig medför ofattbara lidanden. Detta har vi ännu en gång fått en påminnelse om genom rapporterna från kriget mellan Iran och Irak. I tiotusental skickas unga män ut för att slaktas ute på slagfältet. I sin fanatism låter ledarna i Iran småpojkar delta i kriget. Med berått mod skickas dessa barnsoldater till en säker död i öknen. Inte heller Irak drar sig för att använda de mest avskyvärda medel i kriget. Rapporter hävdar att kemiska stridsmedel har använts av den irakiska krigsmakten. Ett sådant sätt att föra krig måste möta vår djupaste avsky. Oron över den internationella utvecklingen är stor. Förhandlingarna mellan stormakterna i de centrala och avgörande nedrustningsfrågorna har avbrutits. I år har en ny ledare i den ena stormakten tillträtt, i den andra skall en ny ledare väljas eller omväljas. Det amerikanska valet kan medföra att intresset i den amerikanska administrationen för att åter sätta sig vid förhandlingsbordet blir svagt. De villkor de nya ledarna i Sovjetunionen ställer för att återuppta förhandlingarna tycks vara desamma som tidigare. En ljusglimt i de mörka skuggor som spänningen mellan stormakterna kastar över världen är Stockholmskonferensen om förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa. Här finns ett forum där stormakterna och de båda militärallianserna har en möjlighet till dialog. Här kan Nordamerikas och Europas stater söka komma överens om åtgärder som kan börja bygga upp det ömsesidiga förtroende som är nödvändigt för diskussioner om hur rustningsspiralen skall hejdas. Stockholmskonferensens första session avslutades i förra veckan. Det är naturligtvis för tidigt att redan nu förvänta sig något resultat. Sveriges uppgift kan vara att tillsammans med övriga neutrala och alliansfria stater söka överbrygga de motsättningar som finns mellan de båda militärallianserna. De s.k. NN-staternas förslag i slutet av sessionen var ett steg i rätt riktning. I diskussionerna mellan stormakterna har — alltsedan NATO tog det s.k. dubbelbeslutet i Bryssel i december 1979 — frågan om utplaceringar av missilerna stått i centrum. I förhoppningen att tvinga Sovjetunionen till förhandlingsbordet beslutade NATO att — som ett svar på Warszawapaktens utplacering av SS 20-missilerna — starta utplaceringen av kryssningsrobotar och Pershing II i december 1983. Så långt nåddes syftet att förhandlingar i Genåve inleddes. Men från Sovjets sida fullföljdes hotet att avbryta förhandlingarna om NATO-beslutet började förverkligas. Det är beklagligt att möjligheten att nå förhandlingsresultat inte bättre utnyttjades. Det är nu hög tid för stormakterna att ompröva sin inställning. USA har visat för Sovjetunionen att de menade allvar med dubbelbeslutet i Bryssel. Sovjet måste betänka sitt ansvar för att en upptrappning i kärnvapenupprustningen skedde genom dess utplacering av SS 20-missiler. Om USA verkligen vill förhandla, bör ytterligare utplaceringar av medeldistansmissiler nu upphöra. USA och Sovjetunionen bör åter sätta sig vid förhandlingsbordet i Geneve. Det finns en överväldigande folkopinion inom många länder världen över bakom detta krav. Det finns ingen som har något att vinna på en fortsatt upprustning. En ömsesidig och balanserad nedrustning bör inledas. Stormakterna bör som ett första steg frysa den militära rustningen på nuvarande nivå. Sedan några år har de nordiska regeringarna med varierande grad av entusiasm och precisering behandlat frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. Detta är faktiskt första gången efter de resultatlösa förhandlingarna om ett skandinaviskt försvarsförbund som man diskuterar en harmonisering av de nordiska ländernas säkerhetspolitik. Just denna aspekt på zonfrågan har inte belysts särskilt mycket. Frågan om en kärnvapenfri zon för det nordiska området handlar ytterst om att de nordiska länderna tillsammans skall hemställa till kärnvapenmakterna — i praktiken till USA och Sovjetunionen — om bindande garantier för att kärnvapen inte kommer att användas mot det nordiska området i händelse av konflikt. Detta kräver naturligtvis förhandlingar mellan de nordiska länderna. Uttalanden har gjorts av de nordiska parlamenten, och frågan har behandlats vid de nordiska utrikesministermötena. Det är uppenbart att det i själva verket är ganska litet som de nordiska regeringarna själva kan göra för att zonidén skall kunna förverkligas. Som när det gäller all annan nedrustning krävs det att de som har vapnen sätter sig ner och förhandlar. Det finns två slutsatser man kan dra av diskussionen kring en kärnvapenfri zon i Norden. Den första är att det är bra för den allmänna debatten att den faktiska situationen blir klarlagd. Det skall inte ske för att kyla ner entusiasmen hos dem som vill arbeta för fred, utan för att det arbetet skall kunna bedrivas från realistiska utgångspunkter. Den andra slutsatsen är att vi — av hänsyn till de nordiska staternas olika säkerhetspolitiska lösningar — måste vara försiktiga med långtgående uttalanden i zonfrågan som kan skapa problem för något annat nordiskt land. Herr talman! Inget hot mot friheten är större än hotet mot freden. Fred och frihet hänger nära samman. Vi känner alla en skälvande oro inför kärnvapenhotet och ett ursinne över rustningsvanvettet. Något av det mest positiva som har hänt under senare år är att så många människor i de demokratiska länderna — särskilt så många ungdomar — har engagerat sig i den växande fredsrörelsen. Men det är också symtomatiskt att det är i väst som denna rörelse har vuxit sig stark. Bara i ett demokratiskt samhälle är sådan opinionsbildning tillåten. Kärnvapnen har försatt mänskligheten i en ny situation. Hotet om ett kärnvapenkrig har gett frågan om fred och frihet en ny dimension. Ett krig där dessa vapen kommer till användning innebär med all sannolikhet mänsklighetens förintelse. Dagens stora ödesfråga är att hejda den intensiva kärnvapenupprustningen. Stormakterna måste därför inleda en dialog, som kan leda till en begränsning av rustningarna. Inte ens för att uppfylla den nu gällande doktrinen om avskräckning behövs fler kärnvapen. De som finns räcker för att förgöra allt liv på jorden flera gånger om. Avspänning och dialog över de ideologiska gränserna är i dag den enda realistiska möjligheten för att nå inte bara en varaktig fred, utan också frihet i de stater där statsbildningarna bygger på förtryck och ofrihet. Den ideologiska kampen mot kommunismen kan inte vinnas med militära medel. I en kamp med sådana medel finns bara förlorare. Kampen mot förtrycket i Östeuropa kan föras vidare också efter en avspänning mellan stormakterna. Information och öppenhet över gränserna är alltid ett hot mot diktaturer. Att återskapa den atmosfär som rådde i mitten av 1970-talet kan ännu en gång ge människorna i öst en chans till närmare kontakter med demokratierna i väst. Därvid kan också förutsättningar för förändringar i de östeuropeiska diktaturerna skapas. Herr talman! Drömmen om en övernationell organisation, där konflikter mellan stater skulle kunna lösas med fredliga medel och där de fattiga länderna kunde finna stöd, lever ännu stark hos många. De avgörande frågor mänskligheten står inför i dag visar att behovet av Förenta nationerna är större än någonsin. Därför är ett helhjärtat stöd för FN från Sveriges sida viktigare än någonsin. Sverige kan bidra till arbetet för fred och frihet i världen genom en målmedveten insats för demokrati och mänskliga rättigheter, en trovärdig försvarspolitik och en fast och aktiv neutralitetspolitik.

Herr talman! Den som hade väntat sig en hård debatt om utrikespolitiken i riksdagen i dag har anledning att känna sig besviken. Den som hoppats få se en nationell enighet har desto större anledning att känna sig belåten. Av i varje fall den hittillsvarande debatten framgår att den förklaring som regeringen i dag avgivit inför riksdagen egentligen inte på någon punkt har föranlett avvikande meningar från partiernas företrädare. Ändå är det en deklaration som inte viker för viktiga problem utan på en rad punkter gör klara och bestämda ställningstaganden och drar upp riktlinjer för svensk utrikespolitik. Det står också klart att vår utrikespolitik präglas av kontinuitet och att det är en bred parlamentarisk och folklig uppslutning kring den. Sedan är det en annan sak att det finns nyansskillnader i bedömningarna och att det från oppositionens sida förs fram kompletterande synpunkter på den deklaration regeringen har avgivit. Om jag nu söker efter sådana nyanser, kan jag naturligtvis i Ulf Adelsohns anförande finna något. Jag vill, utan att för den skull inleda någon polemik mot vad Ulf Adelsohn har sagt, betona vad jag redan har framhållit, nämligen att regeringen tar uppgifterna om gränskränkningar på stort allvar. Försvaret har fått bättre resurser för att bekämpa gränskränkningar, och man har likaså fått ökade möjligheter att ingripa genom de förslag som regeringen lagt fram och riksdagen godkänt. Man har också använt resurser i form av vapeninsatser i stor omfattning. Det uppges att den operation — om uttrycket tillåts — som har pågått i Karlskronaområdet hittills skulle ha kostat 50 milj.kr. Vi får hoppas att något övningsändamål har uppnåtts på köpet. Regeringen har på allt sätt visat förtroende för försvarets ledning och personal. Men häri ingår också att inte ställa orimliga krav på försvaret. Det har förekommit observationer om ubåtar, undervattensverksamhet eller vad man nu vill använda för uttryck, och i och med dessa observationer har det blivit försvarets uppgift att inskrida på lämpligt sätt. Det har man också gjort. Avsevärda åtgärder har vidtagits för kontroll. För säkerhets skull har, som sagt, också stora vapeninsatser gjorts. Vid ett tillfälle, då man trodde sig ha ett tämligen säkert spår, fällde man 14 sjunkbomber — och det var inte för övnings skull eller som någon lek. Vid ett annat tillfälle strax efteråt fälldes åtta sjunkbomber i följd. Det måste stå klart för var och en att regeringen menar allvar och att försvaret har fullmakter att utföra regeringens intentioner. Det är emellertid också klart att vi inte får pressa kraven på militären så långt att vi säger att hela dess insats är värdelös om den inte kan visa att de observationer som gjordes från början var riktiga, att man inte har kommit till platsen förgäves och att kontrollåtgärderna inte har varit meningslösa. Nu skall man finkamma hela bottnen i den s.k. Karlskronabassängen, och det är ju bra. Men även om man inte skulle finna något, kan jag inte se att detta ger någon som helst grund för påståendet att de vidtagna åtgärderna skulle vara onödiga. De kommer att upprepas om något liknande inträffar någon annanstans. Jag vill i detta sammanhang också klargöra att det inte kan finnas olika typer av bevis. Det har någon gång sagts att det skulle finnas en typ av bevis som räcker för militära ändamål och en annan typ av bevis som regeringen skulle använda sig av då den eventuellt vänder sig till utlandet eller till någon främmande makt. Det finns bara en typ av bevis, och de bygger på fakta, som antingen i sig själva är klargörande nog eller ändå ger anledning för såväl militären som de civila myndigheterna och ytterst regeringen att dra sina slutsatser. Att regeringen inte tvekar att handla — f. ö. oavsett vilken svensk regering det gäller — när den anser att det finns bevis har väl klargjorts genom vårt uppträdande både 1981, då en ubåt strandade och ingen ytterligare bevisning behövdes, och 1982, då en mängd indikationer enligt ubåtsskyddskommissionens rapport innebar en bevisning som var tillräcklig. Jag vill också invända mot Ulf Adelsohns tendens till något slags villkorlig politik. Ulf Adelsohn säger att om det är på det sättet att Sovjetunionen är ansvarig för vad som nu har förekommit i fråga om gränskränkningar, då är det olämpligt att regeringen handlar på ett visst sätt. Jag vill poängtera att regeringen kommer att handla på grundval av de fakta som föreligger men inte föra någon villkorlig politik. Därmed är jag inne på relationerna till Sovjetunionen. Det är regeringens åsikt att man så småningom, om inget som talar i annan riktning framkommer, bör kunna återuppta förbindelserna i normal omfattning. De har varit starkt reducerade under ett antal år, nämligen sedan 1981 — längre än vad de flesta länder har befunnit sig i en motsvarande situation. Därför har vi t.ex. låtit jordbruksministern inbjuda sin sovjetiske kollega till ett besök som länge varit uppskjutet. Detta är det steg till normalisering som hittills har tagits, men det kan naturligtvis bli flera vid senare tillfällen. Vi hoppas på det. Jag röjer väl heller ingen hemlighet om jag säger att det har klargjorts både i utrikesnämnden och inför partiledarna att regeringen avser att ta detta steg och att vi då inte har fått några anmaningar att förhålla oss på annat sätt. Till Jan-Erik Wikström vill jag säga att när det gäller frågan om Iran förstår jaginte hur Jan-Erik Wikström kan påstå att vi från den svenska regeringens sida skulle ha avstått från att påtala kränkningar av mänskliga rättigheter. Under 1983 har jag själv vid tre tillfällen inför kammaren redogjort för regeringens inställning i samband med kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Iran. Jag har också vid dessa tillfällen nämnt framställningar som vi gjort i Teheran genom s.k. tyst diplomati. Vidare har Iran berörts i svenska anföranden inför FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna 1983 men även i år — senast skedde det för mindre än 14 dagar sedan. Vi har alltså ingen passiv attityd därför att statsministern har sitt medlaruppdrag. Vad sedan gäller frågan om Sydafrika ser jag ingen anledning för Jan-Erik Wikström att ställa frågan om regeringen avser att avskaffa de restriktioner som gäller för investeringar i Sydafrika och Namibia. I stället har vi givit i uppdrag åt en utredning att se hur effektiva dessa restriktioner är och om de kan effektiviseras. Ulf Adelsohn, slutligen, talade i sitt inlägg om utrikesnämndens ställning. Det är möjligt att detta var ett principiellt inlägg. Det har i så fall som sådant ett intresse. Jag vill försäkra kammaren om regeringens önskan om god kontakt med riksdagen. Sammanträdena i utrikesnämnden har kommit tätare än tidigare. Statsministern har infört särskilda partiledarträffar. Jag har sammanträffat med nedrustningsdelegationen efter dess tillstånd, och jag hoppas få göra det igen. Vi har satt in nedrustningsdelegationen som delegation vid Stockholmskonferensen och, förmodligen som enda stat, givit parlamentariker ett direkt förhandlingsansvar. Regeringens önskan är således att föra sin utrikespolitik i nära kontakt med riksdagen.